Fru talman! I går presenterade regeringen sin tredje regeringsförklaring under denna mandatperiod. Vi visade hur vi steg för steg fullföljer den politik för förändring och förnyelse av Sverige som väljarna gav oss mandat för i valet I dag har som sig bör oppositionspartierna fått sin möjlighet att säga att allt är felaktigt, mycket är förfärligt och praktiskt taget allt skulle ha gjorts på något annat sätt. Det är också vad de har sagt. Det är värt att notera att det varken i Ingvar Carlssons, Ian Wachtmeisters eller Gudrun Schymans anförande fanns ett uns av förståelse för att vi befinner oss i en ekonomisk situation där det är nödvändigt att vidta åtgärder som även om de är kortsiktigt impopulära är uttryck för långsiktigt ansvarstagande. Det var populismens och den kortsiktiga popularitetsjaktens höga visa i tre olika versioner som kammaren serverades. Låt mig säga några ord innan jag går in på att bemöta en del av det som oppositionen har sagt. Jag vill tala om den fråga som vi lyfte fram i regeringsförklaringen i går och som är den enskilda viktigaste frågan just nu, kärnan i regeringens politiska arbete. Det handlar om att skapa nya jobb. Vi befinner oss i en svår arbetslöshetskris. Den tog sin början kring årsskiftet 1989/1990. Det var då kurvorna vände nedåt under en socialdemokratisk regering. Sedan har de gått nedåt, nedåt och nedåt. Det är först nu som vi börjar ana att vi kanske har nått botten och kanske ser möjligheter att vända detta uppåt. Vi känner till orsakerna. Det är misstag som ligger långt tillbaka i tiden. De kan inte göras ogjorda. Men nu måste vi ta itu med konsekvenserna. Låt oss inse att de jobb som har försvunnit inte kommer tillbaka. Det gäller rationaliseringar som är gjorda i företag. Det gäller företag som inte klarade konkurrenssituationen på grund av att prisläget var för högt i Sverige under lång tid. Det kan också gälla rationaliseringar som sker nu. Eftersom sjukfrånvaron har minskat har man fått en övertalighet som gör att man hamnar i denna situation. Därmed måste politiken inriktas på förutsättningar för nya jobb. Lika viktigt som det är att inse vilken politik som är möjlig är det att inse vilken politik som inte är möjlig för att skapa nya jobb. För det första: Nationell expansionspolitik av klassiskt keynesianskt socialdemokratiskt märke är icke möjlig. Det går inte för en individ och inte för en nation att lyfta sig själv i håret. Man lyfter inte, men det gör ont i håret. Det gläder mig att det finns tendenser till att denna insikt mycket sakta börjar komma in även i socialdemokratin. För det andra: Även om oppositionspartierna -- socialdemokratin i synnerhet -- ägnar sig åt att ständigt bjuda över regeringen när det gäller satsningar på olika delar av arbetsmarknadspolitiken, är det ingen långsiktig lösning. Hela svenska folket skall inte ha jobb inom AMS, ALU eller AMU. Arbetsmarknadspolitiken är nödvändig, men det är inte den som ger oss de riktiga jobben. För det tredje: Att expandera den offentliga sysselsättningen -- det var detta som skedde under 1980-talet och som förhindrade att arbetslösheten då ökade, men det var också detta som bäddade för många av dagens problem -- är inte heller möjligt. Skattetaket är definitivt nått, och vi måste nu gå in för att försöka klara uppgifterna inom den offentliga sektorn inom ramen för ungefärligen de resurser som vi har. Om de klassiska vägarna, som inte minst Socialdemokraterna har använt, är stängda, vilket vi måste inse, var finns då jobben? Ja, de nya jobben måste tillkomma inom det enskilda näringslivet, i företagen, från industri till tjänstesektor, till service och till allt det som frodas i en ekonomi som befinner sig i utveckling. Det gäller de stora exportföretagen som nu börjar lyfta. Kronan betyder en del, men regeringens politik har varit en förutsättning för att detta skulle vara möjligt. Men det gäller allra främst i de små och medelstora företagen. Denna grundläggande insikt har viktiga konsekvenser för den politik som måste föras. Stig Malm, sanningsvittne ibland, mannen med dramatiska formuleringar, sade i anslutning till den socialdemokratiska partikongressen att socialdemokratin har misshandlat företagen, i synnerhet småföretagen, under decennier. Det är sant, och det är klart att det är en av anledningarna till att svensk ekonomi i dag står svagare än vad den borde ha gjort. Löntagarfonderna framstår ju som misstagens misstag på denna misslyckade politiska väg att misshandla företagen. Men nu krävs en politik för att förbättra förutsättningarna för framför allt de små och medelstora företagen. Det som vi emellertid har noterat under de två år som har gått är att varje enstaka förslag som denna regering har lagt fram för att förbättra för företagen och därmed för tillskapandet av nya jobb har socialdemokratin gått emot. Man har inte gått emot det bara litet lätt utan militant med en klasskampsagitation som har fått de röda flaggorna att fladdra på de egna mötena, men som säkert har skrämt många som annars kanske med tillförsikt hade sett fram också mot en socialdemokrati med förmåga att tänka om i viktiga frågor. Det som vi nu ser är av allt att döma att man fortsätter på denna väg. På riksdagens bord kommer under de närmaste månaderna viktiga förslag att ligga som skapar förutsättningar för nya jobb i de små och medelstora företagen. Det gäller egenföretagarna, vilkas skattesituation nu skall jämställas med aktiebolagens. Det hade vi gärna genomfört tidigare. Socialdemokratin krävde att detta skulle skjutas upp därför att man ansåg att det innebar en skattesänkning för kapitalet. Det blev en del av krisöverenskommelsen. Vi sköt upp det, och vi genomför det nu. Låt mig säga att jag tror att detta uppskjutande har kostat jobb. Det skall därför bli mycket intressant att se vad socialdemokratin nu säger. Är detta återigen en skattesänkning för kapitalägarna som socialdemokratin skall gå emot med de konsekvenser för jobben som det får? Avskaffandet av dubbelbeskattningen har föranlett nya agitationsnummer och klasskampsretorik i den högre skalan. Jag har ingenting emot att man beskattar det riskvilliga kapitalet i företagen en gång. Men jag tycker att det är fel att i ett läge där vi behöver fler företag, mer av risktagande och fler jobb att beskatta det två gånger på det sätt som socialdemokratin uppenbarligen vill. Visst är detta -- så långt har Ingvar Carlsson rätt -- en skattesänkning för kapital. Men finns det någon som tror att vi får fram nya jobb om vi inte får fram kapital? Det handlar om kapital till nya jobb. Den som säger nej till kapitalet, säger i detta fall nej till jobben. Det är detta som socialdemokratin gör. Låt mig bara, när Socialdemokraterna håller på med denna retorik, påminna om hur det var när de själva -- Ingvar Carlsson och Kjell-Olof Feldt, och även Göran Persson var väl med på något hörn redan då, om jag inte missminner mig -- satt i regeringsställning. Då var det härliga dagar i Sverige för spekulationskapitalet. Det produktiva kapitalet skrämde de ur landet med sin politik. Investeringarna flydde landet. Framtidssatsningarna flydde landet. Jobben hamnade utomlands. De skrämde bort det produktiva kapitalet, men de gynnade spekulationskapitalet. Det var lån. Det var spekulation. Det var yra. Det var dalmatinerhundar och sportbilar på de socialdemokratiska valaffischerna. Spekulationskapitalet gav oss krisen. Vi vill ta fram produktionskapitalet. Det är det som kan ge oss jobben, och det är det som kan ta oss ur krisen. Samma kortsynthet gäller i fråga om arbetsrätten. Det fanns en stund då både Ingvar Carlsson och Göran Persson antydde att de trots allt skulle kunna tänka sig ändringar i arbetsrätten. Det var ett intryck under intryck av småföretagaropinionen som är alldeles entydig på denna punkt. Men så kom den där dagen som jag tror var en måndag då det kom ett pressmeddelande om att Ingvar Carlsson tillsammans med Stig Malm hade skrivit under ett papper som innebar ett nej till varje diskussion, ett nej till varje förändring och ett nej till varje tanke på att göra det som man själv uppenbarligen hade börjat att våga tänka på. Makten i rörelsen hade talat, och dörren hade därmed stängts för den förnuftiga förändringen och för det förnuftiga samtalet. Det är nämligen inget tvivel om att modifieringar i arbetsrätten i dag skulle ge oss nya jobb. I dagens Veckans Affärer kan vi se den senaste statistiken över hur mycket övertiden ökar. Det är ineffektiv tid också för företagen. De är nämligen just nu rädda för att nyanställa. Det finns inget tvivel om att modifieringar i arbetsrätten skulle ge fler nyanställningar och därmed fler nya jobb. Men återigen säger socialdemokratin nej till detta. Därmed är vi de facto i denna situation. Jag vet inte om ni har sett Ströyers dagbok i Dagens Nyheter i dag. Där frågar han vad Socialdemokraternas politik består av. De talar om arbetslösheten, men vad? De talar om att göra satsningar, men vad? De säger bara nej till de åtgärder som kan ta oss ur dessa kriser och framför allt ur arbetslösheten. Skälet finns självfallet i den interna splittring som de har demonstrerat och på papperet som Stig Malm och Ingvar Carlsson har skrivit under. Vi kommer ihåg rosornas krig under Socialdemokraternas regeringsperiod. Nu har vi även fått uppföljningen i form av memoarernas krig -- 492 sidor Feldt mot Andersson och 429 sidor Sedan fick vi partikongressen i Göteborg. Stig Malm, som jag återkommer till då och då, har utnämnt den nya partisymbolen till en krossad tomat. Så fick vi tomaternas tumult -- en politik den ena natten och en annan politik den andra natten. Vem blev mer krossad än den som har haft ansvaret för varje kommatecken i den socialdemokratiska ekonomiska politiken intill denna dag? Det blev ingenting kvar av det som man hade talat så mycket om. Jag undrar ibland vad Ingvar Carlsson sade åt Allan Larsson i slutet av kongressen: Kom nu ketchup så går vi. Bakom detta ligger det allvarliga i att landets största oppositionsparti när det gäller den ekonomiska politiken inte har så mycket annat att komma med än en efterlysning av en ny ekonomisk teori, därför att man uppenbarligen inte har någon egen. Jag skulle vilja vädja till socialdemokratin: Genomför förnyelsen, kasta klasskampsretoriken, inse att vi behöver satsa på företagen och inse att en politik för nya jobb kräver omtänkande och också ett mått av välvilja gentemot företagsamheten! Tiden löper snabbt. Jag hade tänkt säga några ord också till Ian Wachtmeister. Det blir relativt kort, så jag ber att få återkomma till honom. Ian Wachtmeister är mycket indignerad över att olika personer har varit indignerade över Ny demokrati. Jag vill gärna säga att jag inte tillhör dem som säger att allt som Ian Wachtmeister säger a priori är fel. Det säger jag inte om någon företrädare för något politiskt parti. Det ingår i min syn på politiken att vi alla måste kunna lyssna på varandra. Men min respekt för Ian Wachtmeister skulle öka högst avsevärt om han hade förmåga att då och då ta avstånd från vad som är så uppenbara övertramp, förlöpningar och omdömeslösheter från mer eller mindre ledande företrädare för hans eget parti. Att han avstår från detta med sådan konsekvens kastar utan tvivel, tyvärr, en skugga även över honom själv. För Ian Wachtmeisters egen skull, en träskarbetare bland andra i det politiska träsket, vill jag säga: Var litet tydligare! Ta avstånd från det som även en Ian Wachtmeister innerst inne måste inse är omdömeslösheter, förgrovningar och förlöpningar i den politiska debatten!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

För knappt en vecka sedan skrev Sigfrid Leijonhuvud en krönika i Svenska Dagbladet, där han utvecklade intressanta tankar om risken med överdriven politisk polemik. Han menade att när såväl regering som opposition försöker locka till sig väljare genom att utmåla motståndarnas politik som usel riskerar vi att i första hand skrämma upp investerarna.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

Jag kände mig, som ni säkert förstår, starkt berörd av Leijonhuvuds resonemang. Som ansvariga politiker måste vi vara beredda att samverka för Sveriges bästa, inte ägna oss åt innehållslös retorik. Med den utgångspunkten har jag ägnat några dagar åt att gå igenom socialdemokratiska riksdagsmotioner en gång till. Det gäller också kongresstal, intervjuer m.m. Jag har uppriktigt försökt att lägga de polemiska glasögonen åt sidan. Jag har kunnat konstatera att Socialdemokraterna emellanåt visar både insikt och ansvar. Men genomgående sker det med små bokstäver. Det överröstas av ett helt annat och mindre ansvarsfullt budskap framfört med stora ord och grov retorik. Det bidrar till att det skapas illusioner och orealistiska förväntningar hos många väljare samt osäkerhet på marknaderna. Det riskerar att bli en besvärande tvångströja om Socialdemokraterna skulle återkomma i regeringsställning. Låt mig ge exempel från tre centrala politiska områden. Fru talman! Socialdemokraterna skapar först och främst illusionen att problemet med statsfinanserna kan klaras utan att det kommer att märkas särskilt mycket för vanligt folk. Att förväntningarna är sådana avspeglas bl.a. i övertygelsen hos nästan två av tre socialdemokratiska kongressombud att inga besparingar alls behövs i socialförsäkringarna. När Mona Sahlin försökte tala allvar med ombuden konstaterade Aftonbladets Tommy Svensson: ''- - det förefaller inte som om socialdemokratiska kongressombud vill lyssna på sådant. Många känner sig leva i en s-värld där onda ting som budgetunderskott och statsskuld är borttrollade.'' De här förväntningarna uppkommer just därför att Socialdemokraterna ägnar sig åt det som Ulf Adelsohn en gång kallade för bisatsmoral. De förnekar inte behovet av kärva tag för att klara statsfinanserna, men det nämns först i bisatser sedan de dessförinnan har sagt nej till konkreta förslag. Jag har läst alla de viktigare tal som hölls på SAP-kongressen. Denna karakteristik gäller allihop. Även här i riksdagen antyds det visserligen att kärva tag kommer att bli nödvändiga, men samtidigt motsätter sig Socialdemokraterna nästan alla konkreta besparingar. De tvekar inte att bjuda över regeringen, även när regeringen är som mest expansiv när det gäller utgifter, och de är vaga om sina egna alternativ till budgetförstärkningar. Ingvar Carlssons tal här i dag var inte heller något undantag från detta. Det mest konkreta som sades var att man skulle ha en ny finansiering av sjuk och arbetsskadeförsäkringen. Det låter ju inte så väldigt hotfullt. Ingvar Carlsson har t.ex. också i upprepade intervjuer sagt att partiet kan tänka sig att sänka ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna. Bl.a. sade han det i en intervju i Veckans Affärer inför kongressen. Men konkret har partiet gått emot förslag till förändringar i arbetsskadeförsäkringen, i delpensionen och i dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen. Frågan kvarstår: Vilka ersättningsnivåer eller bidrag är det som Ingvar Carlsson tänker på när han gång på gång gör detta uttalande? Är det pensionerna som skall sänkas? Är det ytterligare nedskärningar i sjukförsäkringen som avses? Eller är det familjestödet som han syftar på? Samtidigt som Socialdemokraterna är vaga när det gäller budgetförstärkningar är de desto tydligare när det gäller kortsiktiga stimulansåtgärder och ytterligare utgifter. Trots att den nuvarande regeringen har genomfört större satsningar än någonsin på t.ex. infrastrukturen vill Socialdemokraterna satsa ännu mycket mera, utan att anvisa någon finansiering. Socialdemokraterna skapar förväntningar som de vet inte kommer att kunna infrias. Det kan i praktiken bli svårt att göra bisatserna till huvudsatser efter ett eventuellt regeringsskifte. Fru talman! När det gäller den offentliga sektorn försöker Socialdemokraterna skapa illusionen att om de bara kommer till makten så minskar behovet av rationaliseringar. Birgitta Dahl levererade i sitt kongresstal en kanonad av påståenden om det elände som den illasinnade borgerliga regeringen har åstadkommit -- social nedrustning, sämre barnomsorg och skola, uteblivna resurser till utsatta barn, gamla som lämnas utan en trygg omsorg och vård samt utslagning och segregation som breder ut sig. Också i hennes tal kom det så småningom en liten bisats, nämligen att inte heller Socialdemokraterna har resurser att omedelbart återställa detta. Men vem lyssnade så noga på den? Ingvar Carlsson har själv spätt på förväntningarna genom att hävda att den offentliga sektorn nog måste effektiviseras, men att det kan vänta tills tiderna blir bättre. Fru talman! Enligt Kommunförbundets beräkningar växer klyftan mellan behov och tillgängliga resurser vid oförändrad produktivitet till motsvarande 8 kr i kommunalskatt någon gång i slutet av 1990-talet. Den klyftan kan inte klaras genom ökade statsbidrag eller höjda kommunalskatter. Effektiviteten måste helt enkelt öka. Socialdemokraterna vet nog det, men de kan inte avhålla sig från att exploatera det missnöje som alltid finns när förändringar skall genomföras. Det är uppenbart att också det skapar orealistiska förväntningar. Fru talman! Alla -- även socialdemokraterna -- tycks i dag vara överens om att 1990-talets jobb huvudsakligen måste komma i näringslivet och då främst i de mindre företagen. Men socialdemokraterna försöker -- som Carl Bildt var inne på -- skapa illusionen att de här jobben skall kunna komma till stånd utan att man ändrar villkoren för nyföretagande och småföretag, i varje fall inte på för facket känsliga punkter. Socialdemokraternas politik har historiskt sett varit helt misslyckad när det gäller de mindre företagen. Utredningsinstitut har i en färsk studie konstaterat att det i vart fall sedan 1970-talet har funnits en internationell trend mot ökad betydelse i ekonomin för mindre tillverkningsföretag. Sverige är ett av få undantag från denna trend. I Sverige har i själva verket nyetableringarna i tillverkningsindustrin minskat praktiskt taget kontinuerligt sedan 70 år tillbaka. Detta är resultatet av att socialdemokraterna -- som Göran Persson uttryckte det i en intervju i Veckans Affärer i våras -- har haft en litet njugg inställning till småföretagen. Då och då har det tyckts som om socialdemokraterna skulle vara på väg att tänka om. Den småföretagarriksdag som nyligen arrangerades här i Stockholm kan ses som ett tecken i tiden. Men när småföretagarnas intressen kommer på kollisionskurs med fackets är det fortfarande självklart för socialdemokraterna på vems sida de står. På en presskonferens den 26 augusti, i anslutning till småföretagarriksdagen, konstaterade Göran Persson: ''Arbetsrätten är skapad för stora företag. Den fungerar mindre bra för företag med 3--4 anställda - -.'' Han förklarade också att han kunde tänka sig förändringar med inriktning på de små företagen. Det gällde bl.a., vilket han exemplifierade med, turordningsreglerna och rätten till provanställning. Några dagar senare meddelade han -- uppenbarligen efter starka protester från LO -- att socialdemokraterna inte ville ha några som helst ingrepp i lagstiftningen. Eventuella förändringar borde göras kollektivavtalsvägen. Detta är bara ett exempel. Som Carl Bildt nämnde har socialdemokraterna gått emot och tycks gå emot fortsatta förslag från regeringen på det här området. Fru talman! Det är möjligt att socialdemokraterna i sitt tänkande har närmat sig regeringen. Men så länge ansvarskänslan är instoppad i bisatser eller överges när facket kräver sitt hjälper det föga. De förväntningar som man medvetet skapar ligger långt från den politik som Sverige behöver och måste därför kritiseras. Jag tillhör som bekant dem som tror att Sverige skulle må bra av en bredare politisk samverkan. Men skall en sådan vara möjlig krävs det en samsyn på hur politiken skall utformas, och det kräver en beredskap att förklara även det svåra för väljarna. Jag är övertygad om att den politik som skall föra Sverige ur krisen bl.a. måste innehålla en trovärdig plan för att sanera statsfinanserna, en vilja att förnya den offentliga sektorn och väsentligt förbättrade villkor för de mindre företagen. På den punkten kan jag också meddela Ingvar Carlsson att statsministern och vice statsministern är helt överens. Jag kan försäkra att vi liberaler inte kommer att vika från vårt ansvar för att få ordning på ekonomin och återföra Sverige till full sysselsättning.

Fru talman! Låt mig inledningsvis börja i en annan ände än den debatten hittills har förts i. De senaste åren, och de senaste veckorna, har vi i blixtbelysning fått se vilket samhällsmoras som diktaturer i upplösning lämnar efter sig, tydligare åskådliggjort än någon gång efter andra världskriget. Människor och natur har förötts. Människovärdet fortsätter att förtrampas långt efter det att diktaturerna har fallit. Gamla oförrätter och etniska motsättningar kommer upp till ytan. Att erövra människovärdet åter, att bygga demokratin, tar tid. De av diktaturen deformerade människorna kan inte snabbt bli demokrater. Det är en viktig påminnelse också för oss. Demokratin som styrelseform måste ständigt erövras och försvaras i varje ny generation. Alla människors lika rätt och värde är inte självklara ens för alla här i Sverige. När omvärldens konvulsioner når våra egna gränser testas vi. Eftersom vi inte kan göra allt för alla krävs en omorientering av politiken. Mer måste göras i internationell samverkan, av internationell solidaritet i nationella kris och krigsområden. Så måste vi motverka en ohanterlig situation här hemma, när flyktingströmmarna väller fram. Sveriges flyktingpolitik måste vara både generös och kontrollerad. Detta har sin grund i en förändrad verklighet, inte i förändrade värderingar. Vår solidaritet har aldrig varit begränsad till fattiga fjärran länder och folk i tredje världen. Katastrofer är katastrofer varhelst de äger rum. Det är heller ingen förändring av vår utrikes och säkerhetspolitiska hållning att sända väpnad trupp på FN-uppdrag i vår egen världsdel. Det är direkt vilseledande att göra det till ett avsteg från vår traditionella och aktiva säkerhetspolitik. Enligt Centerns uppfattning gäller alltfort när vi själva riskerar att bli indragna i en militär konflikt. Denna hållning är ingen hämsko på medverkan i fredsbevarande operationer i FN:s regi. Denna aktiva utrikes och säkerhetspolitik är heller inget skäl för att nedvärdera alliansfrihetens värde, tvärtom. Lika uppenbar är slutsatsen att det krävs mer av internationellt samarbete mellan folk och stater. Det är så freden kan stärkas och demokratin utvecklas, resurserna fördelas rättvisare och globala miljöproblem angripas. I det sammanhanget är Jacques Delors tankegångar kring en breddning av den europeiska gemenskapen välkomna. Ökat internationellt samarbete minskar inte vårt ansvar för våra nationella angelägenheter. Men det ökar våra möjligheter att hantera internationella problem tillsammans med andra stater. Vårt nationella ansvar är bl.a. att motverka sådan misshushållning att detta i sig leder till svaghet och ökat internationellt beroende. Den lektion vi fått efter valutaavregleringen är ett bra exempel. Ekonomiska obalanser straffar sig omedelbart i en värld med blixtsnabba kapitalströmmar. Genom att inte rätta mun efter matsäcken här hemma skickar vi med berått mod i väg kapital som intjänats här till investeringar i andra länder. Det minskar jobben här hemma. Att göra sig långsiktigt beroende av internationella långivare innebär export av nationellt självbestämmande. Ekonomisk balans är därför det främsta värnet mot det internationella kapitalets härjningar och det nationella kapitalets bristande lojalitet mot den egna nationen. Därför tvingas vi också vidta åtgärder som attraherar kapitalet, trots att detta inte är särskilt smakligt ur fördelningspolitisk rättvisesynpunkt. Det vore bra om socialdemokraterna någon gång erkände detta problem. Det var ju ni som ''drog tappen ur tunnan'' när valutaregleringen avskaffades. För att klara av att hålla de konkurrensutsatta jobben kvar i Sverige krävs nämligen denna insikt. Dessutom gäller det att i rådande arbetsmarknadspolitiska läge begränsa följderna av arbetslösheten, grundad i 80-talspolitiken med sitt släptåg av obalanser samt på grund av den internationella lågkonjunkturen. Den allmänna obligatoriska arbetslöshetsförsäkring som vi nu arbetar fram är en 20 år gammal centeridé. Det var Thorbjörn Fälldin som först tog fram förslaget i en statlig utredning. Alla som tillhör arbetsmarknaden skall vara med. Egna avgifter och arbetsgivaravgifter skall motsvaras av förmåner. Men underskottet i arbetsmarknadsfonden måste täckas framöver. Det är allas vår skyldighet att bidra till detta. Så sent som i går kom positiva besked om industrins läge från Konjunkturinstitutet. Det är väl det som Ingvar Carlsson aviserade som ljuspunkter. Tjänsteföretagen bedömer att botten är nådd och att det nu börjar gå uppåt, småföretagen i Stockholmsområdet ser positivt på framtiden -- detta som aktuella exempel. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder, och ännu fler kommer, för att förbättra för företagandet, med sänkta skatter, främst för de mindre företagen och egenföretagarna. Det är nämligen så att ett decentraliserat näringsliv är starkt. Förenklingar i arbetsrätten kommer. För Centern är det självklart att regeringen satsar rekordbelopp på utbildning, ungdomspraktik, tillfälliga jobb och ALU-åtgärder så länge det behövs innan den ordinarie arbetsmarknaden har frisknat till, liksom miljarder i vägar och järnvägar. Barn och ungdom är vår framtid. Därför är familjepolitiken så viktig. Barnfamiljerna får nu ökade möjligheter att välja barnomsorg när vårdnadsbidraget förverkligas. Det sker 30 år efter det att det första förslaget från Centerpartiet väcktes i den frågan. Då behandlas alla barn äntligen lika av samhället. Makten decentraliseras till familjerna. Centern har framgångsrikt lyckats få gehör för olika skattenivåer för olika varor och tjänster i mervärdesskattesystemet. Det är lätt att glömma hur stark blockeringen var i fråga om en absolut enhetlig mervärdesskatt. Det livsnödvändiga skall beskattas mindre än annan konsumtion. Det är fördelningspolitiskt rättvist. Därför har vi medverkat till att sänka skatten på inte minst maten och persontransporterna. Miljön handlar om överlevnad. Ansvaret för vad vi själva gör måste vi själva bära. Miljöskulden får inte öka. Löntagarfonderna avskaffas, vilket bereder väg för en storsatsning på miljöforskning under minst en 10-årsperiod. Miljöskatter har höjts. Miljöfaran bly är på väg ut, försäljningen av blyad bensin minskar drastiskt. Bara genom de åtgärder som vidtogs av riksdagen för inte så länge sedan har den blyade bensinen som andel av totalen minskat från 20 % vid årsskiftet till 7 % i dag. Det visar hur effektiva ekonomiska styrmedel kan vara. Det här borde ha gjorts för mycket länge sedan. Barnen i storstäderna -- alla de som så att säga finns i avgasrörsnivå -- kan därmed leva tryggare. Kretsloppsidéerna får genomslag -- systemskiftet har påbörjats. Jag vill särskilt betona hur viktigt det är att vi fortsätter arbetet för att få in mer av det förnybara i alla våra system. Där har jordbruket en viktig roll som producent av både mat av hög kvalitet och förnybara energiråvaror samt som garant för öppna landskap. Centern ger svenska folket klart besked: Vi skall medverka till att denna generation betalar notan för överuttag av resurser, ekonomiska och ekologiska. Det är bedrägeri mot framtiden, mot dagens unga, att ge sken av att det finns en politik som inget kostar, som inte drabbar någon och som löser alla problem. Folkets dom över den som torgför det falska budskapet kommer att bli hård. För Centerpartiet är det självklart att ta ansvar i en besvärlig situation. Det gäller ekonomin och jobben, det gäller miljön och människors trygghet i vardagen. Det krävs rättvisa och solidaritet när statens finanser saneras. Grundtrygghet är ledstjärnan -- grundtrygghet förenar behovet av förnyelse med generell välfärd. Grundtryggheten skall omfatta alla. Inte minst vår äldre generation har rätt till trygghet; ekonomiskt genom höjd grundpension, i vård och i omsorg. Centern medverkade aktivt till att mer resurser tilldelas kommunerna -- 4,2 Alla borde inse att det goda samhället inte skapas vare sig genom en nedrustning av välfärdsstaten eller genom en återgång till det gamla, med nya lån till nya utgifter. Valet 1994 blir ett val för hela 90-talet. Det blir ett val mellan en politik för framtiden, med uthållig tillväxt för uthålliga jobb, för ett kretsloppssamhälle med miljöansvar, för generell välfärd med grundtrygghet för alla och för decentralisering och utveckling i hela Sverige. Det blir ett val mellan den politiken och en politik som saknar dessa viktiga utgångspunkter.

Fru talman! I politiken har vi ibland en tendens att stänga världen ute, precis som vi har en benägenhet att stänga ute de frågor som inte har med ekonomi och materiella ting att göra. Werner Aspenström har tolkat det i en liten kort dikt om en mätarlarv: f413 > Jag sträcker mig ut från mitt körsbärsblad och spanar mot evigheten. Evigheten är alldeles för stor idag, alldeles för blå och tusenmila. Jag tror jag stannar på mitt körsbärsblad och mäter upp mitt gröna körsbärsblad. De dramatiska händelserna i Moskva har nu plötsligt som en blixt påmint oss om att världen utanför vårt körsbärsblad, vårt Sverige, liksom värdena bortom ekonomin är en realitet. Är det inte så att vi gärna inbillar oss att alla våra problem kan lösas inom Sverige, inom våra kommuner och landsting? Dessutom bygger vi politiker ibland vidare på den här bilden. Vi ger intrycket av att allt som händer i Sverige är resultatet av vad regeringen har lyckats eller misslyckats med. Vi har en djup kris i Sverige. De yttringar av denna kris som oftast diskuteras är de ekonomiska. Och ekonomin skall självfallet verkligen inte negligeras, vi måste med all kraft fortsätta att sanera ekonomin. Men jag har många gånger tidigare pekat på att vi också måste se djupare på krisens orsaker. I den här debatten kan man ställa ett grundkrav på hederlighet, tycker jag, och det är att erkänna att i synnerhet vår ekonomi och vår arbetsmarknad är starkt påverkade av det som händer utanför våra gränser. Nästan alla de problem som vi har i Sverige i dag är -- vida mer än under tidigare decennier och sekler -- speglingar eller förgreningar av det som sker inom EG, i Ryssland, USA, Sydostasien och i u-världen. Utöver att vi erkänner att kriserna har ett internationellt rotsystem, måste vi upptäcka också den moraliska sidan av kriserna. yligen träffade jag i Israel den superbegåvade matematikern och datavetenskapsmannen Natan Sharansky. Han är verkligen utöver sin vetenskapsteoretiska storhet en av portalfigurerna i kampen för mänskliga rättigheter. Sharansky var den förste av de dissidenter som president Gorbatjov beslöt utvisa efter det att han kommit till makten 1986. Innan Sharansky sattes i fängelse på grund av sitt regimmotstånd, upplevde han sig själv som en ''vanlig'', sekulariserad sovjetmedborgare. Han trodde att man genom vetenskapliga och rationella argument kunde bekämpa sovjetsystemet och KGB. Under nio långa fängelseår lärde han sig att han hade fel. Det var de moraliska argumenten som visade sig mest livskraftiga. Det gick inte att bekämpa KGB med enbart förnuftsmässiga argument! Att marknadsekonomin skall ersätta planekonomin tycks de flesta numera vara överens om. Men vilket moraliskt system, vilken grundetik skall ersätta den förljugna statskapitalistiska dubbelmoralen och retoriken och förtrampandet av människors värde och personliga värdighet? I Sverige har vi sedan länge en stabil demokrati. Och vi har i århundraden haft rötterna i föreställningar präglade av kristendom och humanism. Sverige har inte behövt uppleva en sådan kollektiv våldtäkt som den som drabbat folken i östblocket, inte heller den som nazismen och fascismen stod för i Europas mitt. Men vi har ändå börjat upptäcka att det finns moraliska sidor av vår kris. På den socialdemokratiska partikongressen nämndes den uppluckring av samhällsmoralen som skett det senaste decenniet. Det påpekades att det inte bara handlar om direktörernas bristande moral. Jag citerar: ''Det handlar om ett samhällsklimat som gjort detta -- om inte normalt -- så dock accepterat i alldeles för vida kretsar.'' Den viktiga frågan är, menar jag: Hur växte detta samhällsklimat fram? Tankarna bakom välfärdssamhället var goda. Tillsammans skulle vi skapa ett värdigt liv för varje människa. Men vi fick allt fler system, alltmer oöverblickbara. Välfärdssystemen skulle fördela tryggheten mellan människor, göra människor alltmer oberoende. Men en bieffekt blev också isolering, anonymitet och ensamhet, murar mellan människor. Nu för tiden talas det alltmer om kundval när det gäller den service som i första hand kommunerna skall ge medborgarna. Det kan i många sammanhang vara bra att betrakta mötet mellan människor och myndigheter och samhällsinstitutioner som mötet mellan kund och säljare. Men vi får inte glömma vårt ansvar som medborgare. Förhållandet mellan människor i ett samhälle är något vida mer än en ''köpoch-säljmarknad''. Det gäller respekten för varje individs värde. Det gäller också andra sätt att visa sin medborgaranda än genom skattebetalning. Jag håller med journalisten och författaren Göran Rosenberg när han skriver så här: ''I kundvalsmodellen utbjuds olika varianter och prisklasser av gräddbakelser. I en demokrati måste man ibland kunna utbjuda dikesgrävning. Det senare förutsätter medborgare, inte kunder''. Jag tror att allt fler nu inser att de statliga eller kommunala gräddbakelsernas tid är förbi. Vi måste bjuda ut också dikesgrävning. Alla får ta större ansvar för sin fritid, för sin bostad och får acceptera höjda avgifter i olika försäkringssystem. Huvudproblemet är att de flesta av oss pekar ut vilket dike vi vill ha grävt, men anser att andra skall gräva. Somliga pekar ut dem som tjänar mer än man själv gör som lämpliga att göra uppoffringarna. Andra pekar ut dem som man tycker utnyttjar välfärdssystemen och tycker att de skall gräva litet mer, söka litet fler jobb, vara sjuka litet mindre osv. Det här blir ofta ytliga och hjärtlösa analyser. Sanningen är att alla i vårt land måste vara med och lösa krisen. Det talas nu och då om att regering och kommuner skall utfärda ett välfärdskontrakt över våra rättigheter som medborgare. Jag menar att vi nog också måste fundera över de skyldigheter som vi har, den ömsesidiga moralen. Inget av de stora problem som Sverige har eller står inför kan lösas utan ett medborgerligt, personligt engagemang -- det är min djupa övertygelse. Vi är alla överens om att arbetslösheten är den absolut allvarligaste konsekvensen av den ekonomiska krisen. Men jag tror att vi måste inse att det inte finns en enda stor lösning, där staten plötsligt kan ge alla ett jobb. Det fordras mängder av såväl statliga som lokala och individuella initiativ. En del av detta är att vi bakom arbetslöshetstalen måste se varje människa, varje individ med sitt behov av värdighet. Regeringen har odiskutabelt vidtagit och föreslagit många olika åtgärder för att minska arbetslösheten. Det handlar om att underlätta för små och medelstora företag att anställa fler. Det handlar om utbildning, kompetensutveckling och andra arbetsmarknadspolitiska insatser som vi här redan har hört mycket om. Som ni vet har vi kristdemokrater bl.a. kommit med förslag om en särskild ungdomsskattesedel för arbetslösa ungdomar. Det skulle kunna ge tusentals ungdomar arbete inom den privata tjänstesektorn. Det rör sig om arbeten som en del inte kallar för riktiga, men som ändå kan vara bra till en början -- hellre detta än ingenting alls. Jag tror faktiskt att det också skulle kunna gå att få fram fler platser vid högskolorna. Varför inte anställa lärare från engelsktalande och tysktalande länder liksom pensionerade universitetslärare i stället för att ständigt låta oss höra att det saknas kompetenta lärare? Vi kan då ge ungdomarna gratis språkskjuts ut i världen genom att utbildningen sker direkt på EG och världsspråk. Efter att ha frågat en del högskolor vågar jag påstå att vi på det här sättet skulle kunna ge åtminstone 2 000 ungdomar om året högskoleutbildning. Fru talman! Låt mig avsluta med att återknyta till vårt begränsade perspektiv, som jag nämnde om i början. Min statssekreterare Alf Samuelsson träffade för en tid sedan Etiopiens planeringsminister i samband med biståndsförhandlingar. Han fick då framföra att Sverige måste sänka biståndet, eftersom vi har en ekonomisk kris. Den etiopiske ministern sade då med en försiktig ironi att han skulle vara glad om Etiopien fick överta Sveriges kris. Fru talman! Låt oss gemensamt lösa kriserna, medvetna om att vi lever i en odelbar värld och om att utan medborgare fungerar inte demokratin.

Fru talman! Ian Wachtmeister sade från talarstolen att fackets ledning inte representerar medlemmarna. Det är faktiskt inte greve Wachtmeister som avgör den saken. Det avgör medlemmarna själva. Jag tror inte att greve Wachtmeister har varit särskilt nära ett medlemskap i en facklig organisation. Jag skulle gärna ha replikerat direkt på statsministerns anförande, men Carl Bildt har ju skaffat sig tre politiska livvakter: Olof Johansson. Syftet med detta är väl att skydda Carl Bildt från direkt konfrontation. Efter att ha lyssnat på Carl Bildts anförande här i kammaren, som innehöll förolämpande angrepp på Socialdemokraterna, förstår jag att Carl Bildt inte önskar några direkta repliker. Mot bakgrund av det anförande som Carl Bildt höll här i dag ställer jag mig ändå frågan hur han kan inbjuda Socialdemokraterna till samarbete. Den frågan ställde en borgerlig ledarskribent i morse, och jag kan bara upprepa den: Hur kan Carl Bildt ena dagen inbjuda till samarbete med Socialdemokraterna och sedan hålla ett sådant anförande som han här tidigare höll? Enligt krisöverenskommelsen skulle vi lösa det här med arbetsrätten i förtroendefull anda. Vad hände? Jo, ni kom med ett pressmeddelande från Harpsund, där ni spikade hur det hela skulle gå till. Stig Malms och mitt pressmeddelande, nr 2, kom som ett svar på detta. Jag skäms inte för att det åtminstone finns ett parti här i landet som ställer upp för löntagarna i denna oerhört viktiga fråga om makten. Bengt Westerberg, jag tror inte att Göran Persson får något problem med sina uttalanden. Men med Bengt Westerbergs tal på TCO-kongressen blir det nog mera problematiskt med hänsyn till den politik som regeringen lägger fast. Om ni i regeringen inbillar er att ni med hjälp av ingreppen i arbetsrätten skall komma till rätta med arbetslösheten i det här landet, befinner ni er väldigt långt från verkligheten och de arbetslösa väldigt långt från ett arbete. Sedan vill jag ta upp det som ändå är huvudfrågan här i dag, nämligen frågan om fördelningen, om rättvisan i det svenska samhället och om vem som skall bära bördorna. Här har löntagare, arbetslösa, sjuka och pensionärer drabbats av allvarliga försämringar. Men det finns en grupp som har fått den ena lättnaden efter den andra. Man har fått sänkt arvsskatt och gåvoskatt, sänkt förmögenhetsskatt, sänkt skatt på aktievinster, sänkt skatt på privat pensionssparande, sänkt skatt på värdepappersfonder och kapitalförsäkringar. Men hela denna långa rad av lättnader har ju inte lett till ökad tillväxt. Varför? Jo, därför att problemet är inte att aktieägarna här i landet har det för dåligt, utan problemet är att den borgerliga politiken har strypt efterfrågan. Det har inte varit för få skattesänkningar för företagen, utan det har varit för få kunder. Det är det som är problemet. Och, Carl Bildt, under det 80-tal som ni beskärmar er över ökade industriinvesteringarna här i landet med 40 %. Det var faktiskt helt andra skäl som gjorde att ekonomin sedan spårade ur, bl.a. att ni var pådrivande när det gällde avregelering av kapitalmarknaden. Regeringen försöker nu att påtvinga Sverige den politik som misslyckades i USA och Storbritannien under 80-talet. Det sitter representanter för aktieägarna i regeringen. En enda ledamots aktier har sedan 1991 ökat i värde med 16 miljoner kronor. Det kan inte vara där problemet ligger. Nu tänker regeringen sänka skatten på aktieutdelningar från till 12,5 %. Detta kallar Dagens Industri i dag för guldregnet över aktieägarna. Man har räknat ut att under nästa år innebär slopandet av utdelningsskatten 257 Procordiaaktieägare. Vidare innebär det 226 miljoner kronor för Aseas aktieägare, 218 miljoner kronor för Kort sagt, staten bjuder på en 33 procentig generell utdelningshöjning samtidigt som vi inte har råd att ta hand om gamla och sjuka. Kan ni inte förstå att människor frågar sig vad det är för politik som nu förs i det här landet? Lundgren reda på att man av avsatta medel i företagen nu skall få lämna ut 30 000 miljoner kronor som med de nya reglerna kommer att kunna gå med nollbeskattning till aktieägarna. Detta är inte rimligt. Jag förstår att Moderaterna och Nydemokraterna hälsar detta med tillfredsställelse, men kds, Folkpartiet och Centern måste väl ändå reagera mot detta. Detta är ett Sverige som i vart fall inte jag känner igen. Fru talman! Sedan hade jag också tänkt att tala om ett inlägg i Svenska Dagbladet. Detta räcker nu inte min tid till. Jag vill bara säga att jag som oppositionsledare är beredd att ta mitt ansvar. Min läggning är inte att i onödan söka strid, men jag måste tyvärr konstatera att upptakten till detta riksdagsår, om man önskar nationell samling, inte har varit särskilt framgångsrik. Jag tycker faktiskt att landets statsminister i det avseendet måste ta på sig ett mycket stort ansvar.

Fru talman! Jag sade förut att jag skulle återkomma med en del konkreta frågor när det gäller flyktingpolitiken, och jag skall nu göra det. Regeringen sägs ta nya tag för att öppna möjligheterna till tillfälliga uppehållstillstånd, läste jag någonstans. Detta skulle vara orsaken till att man plötsligt gav 40 000 bosnier permanenta uppehållstillstånd. Är detta verkligen sant? Det var alltså i brist på möjligheter att ge dem tillfälliga som man gav dem permanenta uppehållstillstånd. Jag vill ha ett svar på frågan om detta är sant. Det vill jag verkligen veta, liksom vad anledningen var till att regeringen fattade detta beslut ett par veckor efter att denna riksdag hade upplösts i våras. Fanns det någon som helst anledning att komma smygande med detta då och göra det till fait accompli? Jag vill också ha en ärlig redovisning för vad detta kostar, enligt regeringens egen uppfattning. Till min häpnad läste jag i en tidning att statsministern trodde att det i Sverige fanns maximalt fem flyktinggetton. Herr statsminister, det finns massor av fler, och ännu fler kommer det att bli, tack vare er politik. Det är det som är det elaka i den här situationen. Detta har skett helt i onödan. Vi är faktiskt inte omgivna av länder från vilka det strömmar in folk i Sverige, utan det kommer långväga flyktingar hit för att vi har sänt ut signaler om en orealistisk flyktingpolitik som regeringens ansvariga tror är god. Men den är inte god. Den är dum till att börja med. Vidare är den farlig och den påverkar Sverige i generationer framöver. Man talar i regeringsförklaringen om kristen etik och allt vad vi skall ha, men man importerar ju en annan etik. Det här är ett politiskt dubbelspel. Jag vill påpeka att om man skall vara god och vill hjälpa människor, går det hemskt bra att göra det via FN. Men FN fick inga pengar alls. Deras verksamhet, som hjälper flyktingar direkt i närområdet, kostar mindre än 1 000 kronor om året. Vi betalar mer än hundra gånger så mycket för att ta hit folk i stället. Detta är stora problem och stora frågor. Varför skall vi inte nu byta politik i stället för att så att säga byta folk i Sverige? Även om mycket är för sent att göra, finns det konkreta saker man kan göra. Man kan ompröva de permanenta uppehållstillstånden och göra dem tillfälliga. Man kan se till att folk som kommer hit verkligen ges chansen att assimileras, så att de inte hamnar i sådana getton som vi kan se överallt i Sverige -- jag har sett många när jag har rest runt i sommar -- och att lära folk att ta seden dit de kommer. Hemspråksundervisning -- hur kan vi ens hålla på med sådana dumheter i dag, om vi verkligen vill se till att folk kommer in i vårt land? Det är ju att hålla dem så att säga utanför. Sedan måste vi arbeta konstruktivt för att flyktingarna skall kunna återvända till sina länder. Om vi var tvungna att fly härifrån, skulle vi då inte tycka om att folk hjälpte oss att komma tillbaka till vårt land? Är det något inhumant i detta? Politiken måste ju ändras så att ni inte nästa gång det kommer en hel karavan av bussar står där och kliar er i huvudet och säger: Oj då, kommer det in nya ekonomiska flyktingar! Det var värst. Nu måste vi tänka i tre eller tolv månader innan vi gör någonting åt det. Detta är väldigt viktiga frågor. Det är märkligt att det år 1993 på något sätt är farligt att tala om svenska traditioner, att tala om Sveriges flagga och om nationalsången, och att vi 1993 måste påpeka att det är dags för svenska politiker att agera i Sveriges intresse. Detta tycker jag är bedrövligt liksom att svenska politiker inte tycks förstå hur folk har det ute i flyktingförläggningarnas land, och att man skall redovisa vad detta kostar. Det är ju helt fantastiskt att man inte gör det! Låt mig sedan återkomma till Ingvar det var om något fel på en toalett -- i en bok som jag skrev för fem år sedan. Det är bra, Carlsson. Ena gången hittar han några rader i Länstidningen i Östersund, andra gången i en bok. Frågan handlade här om handikapp. Vi nydemokrater tycker klart och entydigt att de gemensamma resurserna i Sverige skall användas till att hjälpa dem som inte kan hjälpa sig själva -- ett högt skyddsnät är ett tecken på ett civiliserat land. Var det ett klart besked på den frågan? Däremot tycker vi inte att man skall ge hjälp till rika barnfamiljer osv. som vi är oerhört generösa mot. Vidare talade Ingvar Carlsson om hur bra företagandet är. Men samtidigt kan han inte medverka i det enda som skulle hjälpa företagandet, nämligen skattesänkningar och en vettig arbetsrätt och exempelvis de förslag i den motion vi nydemokrater lade fram om ROT sektorn, alltså om vatten och avloppssystemen i Sverige. I ryggmärgen är Ingvar Carlsson en socialist. Detta tycker jag verkar bli mycket allvarligt framöver, om han nu skall behålla de popularitetssiffror som Socialdemokraterna tycks ha. Jag vill till Ingvar Carlsson och Gudrun Schyman säga att de anställdas makt icke är samma sak som fackets makt. Facket har för stor makt med tanke på att det nu är år Jag vill också rikta en del kommentarer till statsministern. Det är väldigt dåligt att säga att bara statsministern och regeringen är långsiktiga och att alla andra bara är populister. Jag vill påstå att vi nydemokrater är tuffare och mer verklighetsanknutna. Vi är beredda på hårdare tag än vad regeringen är när det gäller ekonomisk politik med nödvändiga och möjliga besparingar, flyktingpolitik samt ungdoms och arbetsmarknadspolitik, för att nämna några områden. Jag ber att få tacka farbror Carl för de visdomsord som jag fick förut. Varje gång jag tänker uttala mig skall jag komma ihåg: Ring Calle först! Det är så trevligt att få råd ifrån unga personer om hur man skall göra. Men jag skulle vilja ge ett råd till Carl Bildt i min tur för att återgälda detta, nämligen att Carl Bildt inte skall delegera frågorna om ekonomi till Wibble och Dennis, och om flyktingpolitiken till Westerberg och Friggebo därför att det är två mycket stora frågor. Är man ledare för en regering, skall man ägna mycket stor del av tiden åt detta, även om man tycker att säkerhetspolitik, Europa och JAS är roligare.

Fru talman! Jag förstår att Ian Wachtmeister inte tycker att de anställdas makt är detsamma som fackföreningens makt. Det bevisar återigen att vi har olika syn på demokrati. Han tycker uppenbarligen inte heller att medlemmarna i Ny demokrati skall ha någon makt, utan den makt som finns där är hans egen, och den tänker han utöva diktatoriskt. Vi ser också resultaten av detta. Jag är glad över att hans parti minskar, men det kunde ha skett på ett mera hedervärt sätt. Carl Bildt tog upp frågan var jobben finns. Det är naturligtvis den fråga som vi skall ställa oss, eftersom arbetslösheten är det viktigaste problemet. Jag tycker att en lämplig följdfråga är: Var finns behoven? För det är väl där som vi hittar de nya jobben. Vi måste sluta att se bakåt och att leta efter jobben i det gamla samhälle som vi inte längre har och som var uppbyggt på en industriproduktion som inte är likadan som tidigare. Teknikens landvinningar gör att vi inte längre kommer att ha lika många anställda inom de traditionella industrigrenarna. Vi måste fråga oss: Var finns behoven i dag? Vi har t.ex. i demokratisk ordning beslutat om kärnkraftens avskaffande. Vi har därför behov av att bygga ut nya, alternativa energisystem, väl differentierade och väl utbyggda på olika håll i landet: vindkraft där det blåser bra, solkraft och biobränslen där det är lämpligt. Vi skall använda jordbruket som energiförsörjare, och vi skall utnyttja de energiresurser inom skogsbruket som i dag inte tas till vara. I detta ligger en mängd nya framtidsinriktade arbeten, väl fördelade över landet. Vi kan kalla det miljöomställning, och denna ger många nya och bra jobb. Vi kan också säga, vilket vore klädsamt, att vi skall uppfylla de åtaganden som Sverige har gjort genom de olika deklarationerna vid den stora miljökonferensen i Rio de Janeiro, bl.a. klimatkonventioner. Vi lovade att bygga upp en infrastruktur som gör att vi inte ökar utsläppen som ytterligare spär på växthuseffekten och gör ytterligare hål i ozonskiktet. Där har vi många nya, framtidsinriktade och positiva jobb. Det innebär nej till Öresundsbron och till Dennispaket och andra idiotiska leder. Det innebär, Carl Bildt och ni andra i regeringen, att i verklig mening bygga upp en infrastruktur som ger en hållbar utveckling. Där finns de nya jobben. Vi har ökande behov inom vård och omsorg. Vi måste, om vi inte skall införa ättestupan, satsa på äldreomsorgen, av det skälet att det i dag finns fler gamla människor som behöver kvalificerad vård och omsorg. Det behöver alltså föras in arbetskraft och kunskaper på de områdena. Vi behöver utveckla ny, framtidsinriktad teknik. Vi behöver satsa på utbildning och forskning som innebär ökade kunskaper och bidrar till logiskt tänkande och problemlösning. Där finns de nya framtidsinriktade jobben. Vi måste våga inse att vi lever i en ny tid och att vi behöver nya politiska lösningar, inte satsningar på pigor och hembiträden på att låta välutbildade ungdomar kratta rika människors trädgårdar. Men ni vågar inte inse detta. Ni biter er fast vid gamla politiska lösningar och vid en gammal ekonomisk politik, som kanske var gångbar för några decennier sedan, men som i dag de facto leder till ökad arbetslöshet, ökad utslagning och en segregering på samhällets alla områden. Genom politiska beslut drar man undan hela arbetsmarknaden för oss kvinnor, som i stället skall sköta barn och gamla inom hemmets fyra väggar. Det är fullständig idioti, men det inser ni inte. Jag tror inte att det handlar om illvilja utan om brist på kompetens. Ni har inte tillräckliga livserfarenheter. Ni har erfarenheter av att vara portföljbärare, aktieinnehavare och företagsledare. Jag skulle vilja säga: Stanna vid er läst! Det politiska broilerskap som nu håller på att fördärva landet är en katastrof. Vad som behövs är nytänkande. Då kan man också se var de nya jobben och lösningarna finns. Då skulle vi komma till rätta med en del av landets faktiska problem. Det är möjligt att vi inte alla kan lyfta oss i håret, Carl Bildt. Dessutom saknar tyvärr många inom det politiska etablissemanget förutsättningar för det. Det är tunnsått på en del håll. Vi måste faktiskt anstränga oss för att lyfta oss i håret så att vi ser att vi lever i en ny tid och att det finns en framtid som ser annorlunda ut. Det är beklagansvärt att regeringen inte inser det. Det kommer att leda oss in i en stagnation som vi tvingas att stå ut med ett år till, ända fram till nästa val, om drygt ett år. Då kommer insikterna från den opinion som finns utanför detta hus att slå igenom. Då kommer vi att få en annan majoritet och politiska representanter som har insikter, som lever i verkligheten och som inte är förblindade av sitt egenintresse, som för er är makten och ingenting annat.

Fru talman! Jag blev litet konfunderad över vem Gudrun Schyman ville attackera med uttalandet om hårbrist. Det gällde givetvis inte Ulf Adelsohn. Var det Lars Werner som hon var ute efter, eller kanske Ian Wachtmeister? Men åter till det som faktiskt är det stora och allvarliga ämnet, dvs. hur vi skall få fram de nya jobben för att ersätta alla de gamla jobb som den gamla politikens misstag har slagit ut. Jag tvingas konstatera -- och jag är ledsen om Ingvar Carlsson tar illa vid sig av att socialdemokratins politik blir nagelfaren och kritiserad -- att man står där naken, utan politik. Man behöver inte vara ett litet barn som står vid sidan av och lyssnar på vad socialdemokratin säger för att inse att det är naket. Det är glansfullt i utanverken och retoriken, men innehållet är fasligt tomt. Det kvarstår som ett faktum att socialdemokraterna gått emot varje enskild åtgärd som den nuvarande regeringen har föreslagit för att förbättra för de små företagen, som är den enda källa ur vilken vi kan hämta de nya jobben. Det kvarstår uppenbarligen åtminstone än så länge som ett faktum att socialdemokratin tänker gå emot samtliga de ytterligare åtgärder som denna regering föreslår för att få fram nya jobb. Låt mig ställa frågan rakt: Kommer Socialdemokraterna att gå emot förändringen av beskattningen för egenföretagarna, och kommer socialdemokratin, om den på ett eller annat sätt återerövrar regeringsmakten, att riva upp den förbättringen? Kommer socialdemokraterna att gå emot att vi beskattar kapitalet bara en gång i stället för två gånger? Och kommer socialdemokraterna, om man på ett eller annat sätt återerövrar regeringsmakten, att återinföra dubbelbeskattning? Kommer socialdemokraterna att gå emot varje förändring av arbetsrätten, och kommer de, om de återerövrar regeringsmakten, att till precis varje kommatecken återföra arbetsrätten till vad den har varit? Jag ber återigen om ursäkt -- jag var inte medveten om den prinsessan-på-ärten-attityd som tydligen finns -- om jag är för hård i min kritik. Men om socialdemokraterna gör detta, vill jag påstå att det är en politik för att släcka de ljus som i dag håller på att tändas ute i svensk småföretagsamhet och som är det enstaka viktigaste som vi har för att ta oss bort från arbetslöshetens gissel. Det gör man inte bara med retorik. Det krävs dessutom politik. Jag talade litet om kapital och tyckte att Ingvar Carlsson hade återfallit i en billig klasskampsretorik. Det blev inte heller bättre därefter. Det talades bara om grevar och kaptitalägare, i ett återfall till 60-talsretorik. Det var alltså inte 70-talet eller 80-talet utan 60-talet som återkom. Dagens Industri figurerade i debatten. Gärna för mig! Läs dagens nummer av Dagens Industri! På förstasidan kan vi läsa: ''Uppåt. Bästa läget på tre år i industrin. - - den största optimismen i industrin på tre år.'' Nota bene: Det var under socialdemokratin som det vände nedåt, och det är nu som det börjar vända uppåt. Det har förvisso skett en kronförsvagning, men det har också genomförts väldigt många olika åtgärder. Jag läser vidare på insidorna: ''Fortsatt uppgång i industrin. Och nu vänder hemmamarknaden -- inte bara exporten utan också hemmamarknaden. Det heter vidare: ''Optimism i småföretagen. 55 procent tror Sverige är på rätt väg.'' Och det sker med vår politik, inte med socialdemokratins. Vändning inte bara för industrin, inte bara för exporten. Vändning också för tjänsterna. Läs gärna om vad som händer! Ljuspunkterna finns där. Släck inte det ljuset genom att återfalla i gammal klasskampsretorik, i förlegad politik och i ett tänkande som inte har med att skapa de nya jobben att göra! Så till slut i denna omgång bara ytterligare ett exempel på vad jag tycker är från Ingvar Carlssons sida en litet väl billig retorik. I sitt inledningsanförande -- det var skrivet, så det kan inte vara en slump -- säger Ingvar Carlsson att Beatrice Ask har gjort ett uttalande om polis i skolan, och så frågar han: Är detta Europas bästa skola, där det skall vara polis? Vet Ingvar Carlsson vad det handlade om? Det var i Fredrika Bremer-gymnasiet i Haninge. Aftonbladet skrev om det dag efter dag: ett ligistgäng som misshandlade, som våldtog flickor, maktlösa lärare, uppgivna föräldrar. Det fanns ingenting att göra. Jag står helt bakom uttalandet att vid den typen av ligistdåd mot unga flickor eller mot lärare eller mot vem det vara månde skall polis sättas in. Där skall rättssamhället verka. Flum mot våld hjälper inte. Där skall det vara polis och där skall det vara rättsordningen, när det har gått så långt. Har Ingvar Carlsson verkligen en annan uppfattning?

Fru talman! Uppläggningen av de här debatterna innebär att man blir påmind om sin litenhet allt oftare. Gudrun Schyman var i sitt huvudinlägg förut inne på det här med bistånd. Jag delar i hög grad hennes uppfattning om att det behövs biståndsinsatser. Inte minst i Östeuropa behövs det nu insatser. Om jag vore i Gudrun Schymans kläder, skulle jag dock något fundera på varför det behövs biståndsinsatser i länder som har haft förmånen att under 40 år, i vissa fall 70 år, ha kommunistiskt styre. Jag tror att denna tankeverksamhet skulle vara nyttig för Gudrun Schyman att ägna sig åt. Ian Wachtmeister ställer en rad frågor som tiden inte medger att jag eller någon annan svarar på. Låt mig säga att självklart kommer det då och då ett uttalande från Ian Wachtmeister som många människor kan instämma i. Men det grundläggande felet med Wachtmeister och hans parti är de värderingar som styr dem. Skälet till att Ny demokrati finns här i riksdagen är främlingsfientligheten. Det är ideologin, det är själen hos Ny demokrati, och det är det som gör att vi tycker så illa om Ny demokrati. Ni har ägnat denna sommar åt att åka runt i landet -- jag tror det var 66 platser Ian Wachtmeister nämnde -- och på varje ställe berätta vandringshistorier om invandrare utan att ha kontrollerat bakgrunden. De som har kontrollerat bakgrunden har i regel upptäckt att det ni säger är helt fel. Ni har dessutom gjort sken av att det ni har berättat har varit typiskt för olika invandrargrupper, t.ex. muslimer. Det är detta att ni ägnar er åt denna typ av verksamhet som jag tycker är så oerhört oroande i ett läge när vi förvisso har många problem med invandring och kulturkrockar och annat och skulle behöva ägna oss åt något mera konstruktivt än den rent destruktiva verksamhet som Ian Wachtmeister håller på med. Dessutom skyller ni problemen t.ex. i svensk ekonomi på invandrarna. Det är tongångar som jag tycker att man får gå tillbaka till 30-talets Tyskland och andra ställen för att hitta, vilket jag tycker är utomordentligt allvarligt. Om det är någon som man skulle vilja beröva det permanenta uppehållstillståndet, så tycker jag att det är Ian Wachtmeister. Men tyvärr finns det väl inga lagliga möjligheter till det. Ingvar Carlsson tog upp socialförsäkringarna i sitt första inlägg. Låt mig säga att vi är överens om -- och har konstaterat det många gånger -- att inkomsttryggheten är ett viktigt inslag i försäkringssystemet, och det skall vi slå vakt om. Men det är också nödvändigt, om vi skall kunna klara statsfinanserna och trygga försäkringarna långsiktigt, att vi är beredda att ompröva en del regler i försäkringarna som har gjort att de i praktiken har urholkats. Vi har tillsammans varit med och fattat beslut om en del saker, t.ex. förändringar i sjukförsäkringen, införande av karensdag och arbetsgivaransvar.

Det som återstår efter era nej är ju sänkta pensioner, det är ytterligare sänkningar i sjukförsäkringen eller det är möjligen familjestödet. Jag tycker att Ingvar Carlsson på denna punkt kunde ge ett konkret besked. Jag säger inte att Ingvar Carlsson nödvändigtvis skall upplysa om vad Socialdemokraterna kommer att genomföra, men när han säger att Socialdemokraterna kan tänka sig sänkt ersättning, vad är det för någonting som då ligger i föreställningsvärlden? Vad finns i lådan med olika förslag som ni ändå så småningom måste ta ställning till? Sedan till frågan om riskkapital för småföretag. Ingvar Carlsson gjorde ett inlägg på temat att vi bara ville gynna aktieägare. Det är självklart inte fallet. Om det vore den enda effekten, skulle vi avstå från åtgärden. Men vi vet att det behövs ökat riskkapital, framför allt i de mindre företagen, och vi tror att avskaffande av dubbelbeskattningen är en av flera lämpliga åtgärder för att åstadkomma detta. Också ni inser ju att det här är ett problem. Ni har själva föreslagit att man skall ta 10 miljarder av pengar från AP-fonderna och satsa som riskkapital i småföretag. Med Ingvar Carlssons retorik skulle jag kunna fråga: Varför satsar ni inte det på gamla, sjuka och handikappade i stället, som behöver pengarna? Självklart därför att ni inser att för de gamlas, för de handikappades, för barnens och alla andras skull behöver vi expanderande småföretag och att de behöver riskkapital för att kunna expandera. Så till arbetsrätten. Nej, jag har inga som helst problem med mitt tal på TCO-kongressen, för det jag sade till TCO:arna var att jag tyckte att arbetsrättskommittén hade gått för långt när den föreslog både ändrade turordningskretsar och en undantagskvot på 20 procent. Samtidigt sade jag till TCO:arna att jag tycker att de går för långt i kritiken när de inte är beredda att på något sätt lyssna på småföretagarna och deras problem. Samma kritik riktar jag nu mot Socialdemokraterna. Göran Persson har försökt lyssna på småföretagare. Han säger i intervjun i Veckans Affärer i maj: ''Att t.ex. låta småföretagen undanta en eller två personer från turordningsreglerna är inte särskilt dramatiskt.'' Samma förslag kritiseras i dag i mycket hårda ordalag av Ingvar Carlsson, som säger att det här kommer att gå ut över unga kvinnor som har små barn, de äldre anställda, människor som har problem med hälsan eller har handikapp. Om igen, Ingvar Carlsson: Det är självklart inte detta som är syftet, utan det är att vi skall få fler jobb också för de grupper som Ingvar Carlsson nämner. Och det som var en insikt hos Göran Persson i maj kan väl inte vara någonting så oerhört förhatligt som det låter när man hör på Ingvar

Fru talman! Ingvar Carlsson känner jag ju som en hygglig person, så jag kan väl starkt understryka att jag önskar inte honom en årslång socialdemokratisk partikongress. Det kan räcka med någon vecka. Ibland tror jag nämligen att Ingvar Carlsson säger saker som han måste säga med utgångspunkt i sitt parti, när han borde veta bättre. Det finns kanske anledning att påminna något om den verklighet som vi alla vet att Ingvar Carlsson känner. Ta vad som hände för tre och ett halvt år sedan! Den socialdemokratiska regeringen avgick. Om nu verkligheten var så desperat för tre och ett halvt år sedan, hur skulle vi då på hälften av den tiden kunna reparera allt? Socialdemokraternas egen finansminister gav upp, som sagt. Den nye började före valet tala om vändpunkten i konjunkturen. Det kom ingen vändpunkt. Först blev konjunkturen i vår omvärld betydligt sämre. Återigen: Detta är verkligheten. Lågkonjunkturen finns kvar fortfarande, två år efter valet. Som jag påminde om i mitt förra inlägg var ni själva med och tog bort valutaregleringen. Men ni visste uppenbarligen inte vad ni gjorde. Konsekvenserna av detta, rörligheten för kapitalet -- vad har ni själva för recept i det fallet? Vi har ju fått en lektion med åskådningsexempel förra hösten, då också Ingvar Carlsson var med och lärde sig. När vi håller tillbaka utgifterna anklagas vi för att vara orättvisa. Ni glömmer då, eller bortser från den verklighet som vi har att betala för: den höga arbetslösheten och den exceptionella flyktingsituationen, som tillsammans intecknar omkring två tredjedelar av de budgetförstärkningar vi har åstadkommit så här långt. Ingen tidigare regering har satsat så mycket av allmänna medel i kampen mot arbetslösheten som denna regering. Ingen tidigare regering, i varje fall inte sedan andra världskriget, har satsat så mycket för att försöka möta de enorma flyktingproblemen. Frågan kommer osökt: Är detta svaga eller starka grupper? Jag tycker att det är svaga grupper, de som är arbetslösa, de som flyr för sitt liv. Kan det vara fel fördelningspolitik att försöka hjälpa dem efter förmåga? Socialdemokraterna vill stimulera ekonomin genom att öka konsumtionen, detta utan garantier för att dessa tiotals miljarder ger nya investeringar i produktion. De kan lika gärna gå till sparande, med dagens höga sparbenägenhet. Vi vill skapa bättre konkurrensvillkor för produktionen, främst i de mindre och medelstora företagen. Detta är en vattendelare. Jag vill gärna upprepa mina frågor. Är det fel, Ingvar Carlsson? Varför skall vi stimulera det kapital som vi har arbetat ihop i Sverige att lämna landet? Det har även den norska arbeiderpartiregeringen insett, att dubbelbeskattning kanske inte var någon succé. De har avskaffat den. Vi har krävt det långt före valet, så det kan inte vara någon nyhet. Vi vill att det skall finansieras. Det har vi krävt. Det görs också. Det blir skärpningar när det gäller arbetsgivaravgifter och utlandstraktamenten. Vad har ni för alternativ? Ni påstår alltid i svepande ordalag att vi för en orättvis politik, och så riktar ni er till Centern, till Folkpartiet och till kds. Det hade varit mer trovärdigt om kritiken hade kommit från ett parti som fört en rättvis politik under 80-talet. Nu tvingades vi i en av de första finansplanerna redovisa att klyftorna hade ökat under hela 80 talet. Det gör inte saken bättre i dag. Det handlar om frågor där vi har drivit på, sådant som vi inte lyckades få igenom under er tid i regeringsställning. Det hade bara krävts att ni hade ställt upp, så hade det ordnat sig. En sänkning av matmomsen fick ni aldrig genomföra. Det genomförde den här regeringen. Det är den här regeringen som tillfälligt har eliminerat reallöneskyddet på 2 %, det som ni införde i och med skattereformen. Vi har ingen reallöneökning, och det innebär en skattesänkning för dem som tjänar mest. Riksdagsmajoriteten har tagit bort grundavdraget för höginkomsttagare. Jag förnekar inte att Centern i det fallet har bidragit aktivt. Ni införde även detta. Det som jag hänvisar till nu är inte tillräckligt, men det är tvärtemot er politik. Ni ökade klyftorna. Vi försöker minska dem genom att ändra era politiska beslut från förra valperioden. Jag förstår inte riktigt vad det är för sorts kritik Ingvar Carlsson egentligen riktar mot oss. Dessutom vill jag säga att jag inte tillhör de stora kapitalägarna. Mina tio Fermenta-aktier kan nog även Gudrun Schyman acceptera.

Fru talman! Jag skall be att få svara på det Ingvar Carlsson tog upp i sitt första anförande när han talade om kds och löftena till åldringsvård och åldringsomsorg. Det är helt rätt att vi lovade att göra allt vad vi kunde för att se till att det finns tillräckliga resurser för åldringsvård och åldringssjukvård. Vi hade bl.a. den idén att man ur löntagarfonderna, som vi har varit emot, skulle kunna ta ett visst kapital och satsa för att bli av med en del flaskhalsar och lösa upp en del knutar som vi menar fanns och finns inom vården. Vi vann inte gehör för den ståndpunkten. Vi vann däremot gehör för önskemålet att tillsätta en utredning för att ta reda på hur det egentligen förhåller sig med resursbehovet inom vården. Där fick vi gehör. Som Ingvar Carlsson väl vet kommer vi att få se resultatet av den utredningen inom kort. Sedan kan jag kanske hålla med om att det var en smula aningslöst av oss att inbilla oss att ekonomin inte var så skraltig som det sedan har visat sig att den var. Vi borde naturligtvis ha begripit att ekonomin skulle vara sämre, med en regering under Ingvar Carlsson där finansministern ger sig i väg därför att han inte tror på politiken, och där statsråd går ut och gråter i kulissen, och det talas om en vändpunkt som inte infinner sig -- den infann sig, men det var inte i ekonomin utan utifrån finansministerposten. Vi borde kanske ha begripit att ekonomin skulle vara sämre, med ett sådant ledarskap. Det talades ju om politiskt ledarskap här tidigare. Jag kan försäkra Ingvar Carlsson och alla övriga här i kammaren och alla som lyssnar, att vi har som vår ärliga vilja och mening att göra vårt yttersta för att se till att våra äldre inte kommer i kläm. Att ekonomin är skraltig kan vi naturligtvis ta ett ansvar för, trots att vi inte fanns med på den tiden då Ingvar Carlsson styrde och ställde. Vi fanns inte med i regeringen och inte heller i riksdagen. Låt mig också säga någonting om flyktingpolitiken. Här har Wachtmeister härjat verbalt och varit irriterad över att ordet rasist tydligen har förekommit, riktat mot honom. I dag kan TT berätta att Anne Rhenman också tycker att Vivianne Franzén uttalar sig omdömeslöst om flyktingfrågan. Hon säger: I mina ögon är hon rasist. Dessa påståenden kommer från de egna leden. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi försöker ta oss an denna problematik konstruktivt och inte kastar beskyllningar mot varandra. Men det är klart att det i somras, Ian Wachtmeister, förekom uttalanden, exempelvis om att Sveriges skolbarn snart skulle behöva falla på knä vända mot Mekka osv. Sådant skapar odiskutabelt förvillelse och uppvigling. Det är intressant, detta med flyktingpolitiken. Så länge man kan tala om flyktingarna som ett kollektiv, något anonymt, då kan man tydligen få en viss uppslutning när det gäller att vara hård och tuff i sin attityd. Men när folk blir bekanta med en flykting, när flyktingen får ett ansikte, då ''drösar'' det in brev från folk som kräver att vi skall se till att de får stanna och inte begriper hur människor kan utvisas. Då har man blivit bekant. Då har det uppstått en vänskap. Då känner man gemenskap. Vi måste vara så pass ärliga att vi ser varför människor flyr, varför de ger sig i väg. Jag kan säga att jag tycker att det är svårt och tufft att se att vi utvisar så många som vi gör. Gamla, orkeslösa skall ge sig i väg, från något som de trodde och hoppades skulle vara en någorlunda trygg tillvaro. Därför lämnade de gård och grund, sålde vad de hade och ägde. Låt oss se på detta genom mänskliga, solidariska glasögon. Det är synd om många medmänniskor. Vi har resurser och möjligheter att hjälpa till. Jag tror dessutom att det är mentalt hälsosamt för oss att få hjälpa till. Fru talman! Vi satsar dessutom rejält på att hjälpa så många som möjligt att stanna i sin hemmaregion. Helt nyligen fattade regeringen beslut om att bygga enkla bostäder nere i det forna Jugoslavien och att täta tak inför vintern på sönderbombade hus, så att människor inte skall behöva frysa ihjäl. Fru talman! Jag tycker att vi skall ha en varm och omtänksam ton när vi talar om människor i nöd och inte tala om dem som om de vore pjäser som man kan flytta fram och tillbaka hur som helst. Tillvaron i vårt land, tonen mellan politiker och partier i vårt land skulle också bli mjukare om vi såg på flyktingar och invandrare med litet mer värme.

Fru talman! Ian Wachtmeister tycker inte att man skall bry sig om vad han skrev i Länstidningen Östersund eller i sin bok. Det är vad jag länge har anat. Ian Wachtmeister menar inte att man skall ta honom på allvar. Jag tar Ian Wachtmeister på stort allvar, eftersom att han riktar mycket försåtliga angrepp mot grupper som kan ha svårt att försvara sig. Han sprider fördomar på ett sätt som jag tycker att det är oerhört viktigt att reagera emot. Till Bengt Westerberg vill jag i min korta replik säga följande: Det hade kanske varit lättare att svara mer konkret om regeringen efter ett år hade orkat tillsätta beredningen om de socialförsäkringar som vi var överens om. Det hade krävt ett minimum av åtgärder från regeringens sida. Jag har sagt att det behövs en genomgång av nivåerna i olika försäkringssystem, inklusive de två vi talade om. Jag kan också tänka mig att diskutera föräldraförsäkringen. Till Carl Bildt vill jag säga följande: Det socialdemokratiska partiet har tagit ansvar för det här landet i årtionden. Vi har klarat sysselsättningen. Vi har klarat att steg för steg bygga upp en trygghet. Under vår tid fick människor ganska hygglig vård, och gamla kunde känna sig trygga. Carl Bildt är den siste som ifrån denna talarstol skall tala som om socialdemokratin inte hade politisk förmåga. Ni fick chansen under sex år. Då brakade det åt skogen med ett underskott i budgeten på 13 % av bruttonationalprodukten. Nu är ni där igen. Upp till bevis när det gäller er egen förmåga innan ni försöker börja hunsa socialdemokratin! Vi är stolta över vad vi har gjort för det här landet. Många människor skulle önska sig våra värderingar och vår politik -- det kan jag försäkra er. Den önskan möter jag inte bara i opinionsundersökningar. Till Olof Johansson vill jag säga följande: Er egen fördelningspolitiska studie visar att klyftorna har ökat mer under de två år som Olof Johansson har suttit i regeringen än under hela det 80-tal som ni i så föraktfulla ordalag uttalar er om. Det finns en sak av viss betydelse som inte omnämns i regeringsdeklarationen. Det är det faktum att vi har en regering som lånar till inemot hälften av våra utgifter. Det faktum att vi är inne i en ekonomisk kris skyller ni på företrädarna. Ni omnämner inte ens det största problemet -- det galopperande budgetunderskottet. Det har lyst helt med sin frånvaro här i dag. Carl Bildt viftar med Dagens Industri, men han glömmer arbetslösheten och budgetunderskottet. Det visar att regeringen har tänkt sig att lämna över dessa problem till sina efterträdare. Historien känner redan ett bevingat uttryck för det: Efter oss syndafloden. Så vill jag tala om skolan. Ja, Carl Bildt, jag står fast vid att vi skall ha en politik som gör att det inte behövs poliser i skolan. I Haninge kommuns fall är det ju indragningar från kommunerna med neddragning av antalet lärare, speciallärare och kuratorer som bäddat för en sådan situation. Vilken är er lösning? Nu skall Carl Bildt lyssna, för det här känner jag för. Jag har upplevt den gamla skolan, som delades upp i en skola för bättre barn och en skola för dem som kom från arbetarhem. Det är den sortens skolsystem som ni är på väg tillbaka till. Ordföranden i Elevorganisationen sade i en intervju i Dagens Nyheter i går: ''Medan främlingsfientligheten ökar i samhället bygger vi upp ett segregerat skolsystem som gör att barn och ungdomar kommer allt längre från varandra. Snart går invandrare i en skola, väletablerade svenskar i en annan och Livets ord-anhängare i en tredje. Vad händer när de träffas ute i samhället vid 23 års ålder?'' Tänk på den frågan, Carl Bildt. Jag blev politiskt engagerad en gång i tiden när jag upplevde det gamla samhället där vi fick en klassindelning som en följd av hur skolan fungerade. Så länge jag orkar kommer jag att bekämpa återinförandet av ett sådant skolsystem. Poliser ute på skolorna är ett mycket allvarligt symtom på att någonting är sjukt i samhället, Carl Bildt. Finansminister Wibble bedömde budgetunderskottet 1992/93 till 70 miljarder kronor. Det visade sig att det blev 187 miljarder kronor. I regeringsdeklarationen står det till min stora förundran att inriktningen av finanspolitiken fullföljs. Mot vad? Mot ännu större budgetunderskott? I massmedierna har vi nu fått reda på att den moderatledda regeringen har ökat skatten för inkomsttagarna. Det ledde till en våldsam motattack från skatteminister Bo Lundgren. Han hävdar att skattetrycket har sänkts. Han har inte en tanke på att utgifterna överstiger inkomsterna med 215 miljarder kronor och att vi lånar till varenda skattesänkning och måste betala ränta på den utgiften -- 100 000 kr för varje miljon. Det vore bra om regeringen utövade lite självkritik. Det har varit för mycket arrogans och för litet ödmjukhet, för mycket stöddighet och för litet respekt, för stor tvärsäkerhet och för litet eftertanke. Ni måste för er egen skull och för allas vår skull inse att ni är på katastrofkurs.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att Ingvar Carlsson fortsätter att leta reda på lösryckta rader ur mina böcker. Han måste ha det svårt med argumenten. Det vore ännu enklare om Ingvar Carlsson lyssnar på vad vi säger. Jag tycker att det bra att städa framför sin egen dörr. Mona Sahlin, som tillsammans med bl.a. mig stämt Hustler för förtal i samband med pornografi, kvalar nu in som statsministerkandidat genom att sanktionera en nidbild av mig som könsorgan i Metallarbetaren och genom att föreslå en bojkott av Ny demokrati i riksdagen. Hon blev bedrövad av att det bara var Bengt Westerberg av partiledarna som hade det dåliga omdömet att ställa upp på hennes förslag. Det är ledarskap och påläggskalvar det, Ingvar Carlsson! Lagom till det att Carl Bildt erinrade om att det är 1993 och inte 1963 visade Bengt Westerberg att det är 1933. Han ville beröva mig permanent uppehållstillstånd. Det är dåligt, Bengt Westerberg. Det är fantastiskt skrämmande, och det är dessutom oförskämt. Det är åsiktsförtryck och apartheid. Bengt Westerberg tycker tydligen att det är bra att utvisa dem som inte har den rätta åsikten och ta in dem som röstar på Folkpartiet! Det är tjusigt! Bengt Westerberg blir bara värre för varje dag som går. Frågan är vad det skall sluta någonstans. Vi i Ny demokrati är inte främlingsfientliga. Vi har många vänner bland de invandrare som finns i Sverige. Det vet antagligen Bengt Westerberg också. Men vi talar för svenskarnas intressen. I vilket annat land blir man anklagad för att tala för sitt folks intresse? I Bengt Westerbergs Sverige är det fult att vara svensk. Vad är det ni håller på med? Göm er inte bakom en massa flum om främlingsfientlighet och rasism! Det är nämligen er politik vi talar om här i kammaren. Den är usel, och den kostar svenska folket massvis med pengar. Alf Svensson är en trevlig krabat, men han skall inte kommma dragande med att det är något fel på Vivianne Franzén! Hon är också en förträfflig, duktig och engagerad person. Hon kritiseras inte av sina egna. Hon kritiseras inte av folk, och folk förstår det hon säger. Det skapar ingen upphetsning. Alf Svensson har för övrigt själv uttryckt mycket kritiska synpunkter om muslimsk fundamentalism och annat. Det finns en artikel om det. Ni viftar ju alltid med tidningar här. Leta i arkiven tills ni hittar Dagens Nyheter från den 26 oktober 1989! Där fick vi med 80-talet också! -- det var väl bra? När jag ändå har Alf Svensson på gång vill jag nämna biståndspolitiken. Det är några som har talat om den i dag och att den blir så bra eftersom vi lägger ner så mycket pengar på den. Vad är det som säger att något blir bra av att man häller ut pengar? En dyr biståndspolitik är inte alls bra. Jag vill påstå att det går att göra den dubbelt så bra för halva beloppet. Vi har gjort fel där. SIDA är fortfarande en skandal. Jag vet att ni håller på och försöker röja upp i det hela. Lycka till med det! Men kom inte dragande med att vi är främlingsfientliga därför att vi kritiserar er med all rätt. Ni är ansvariga för det ni gör och de kostnader som detta medför för skattebetalarna i Sverige. Nu har regeringspartierna fyra gånger på sig att få sista ordet. Då brukar de vara extra kaxiga. Var så god!

Fru talman! Carl Bildt talar om att det låter som 60 talsretorik här. Det kanske inte är så konstigt med tanke på att det är någon form av 30-talspolitik som vi är på väg tillbaka till -- ett klassamhälle. Många människor känner igen sig i den beskrivningen. Det är den bistra verkligheten. Carl Bildt talar också om ljuset i tunneln. Det påminner mig om nära-döden-upplevelser. Det är kanske detta det handlar om, nämligen den borgerliga regeringens nära förestående avsked och död. Det är väl bra om Olof Johansson inte känner sig som en aktieportföljbärare, men då tycker jag också att han skall sluta att uppföra sig som en sådan. Han borde sluta att sitta med och administrera en ekonomisk politik som uppenbarligen innebär en extremt orättvis förmögenhetsfördelning i detta land och en extremt låg beskattning av avkastning på kapital med internationella mått mätt. Det går alldeles utmärkt att göra något åt det, Olof Johansson, om den nuvarande politiken känns för tung. Jag vill använda min sista knappa tid här till frågan om flyktingpolitiken. Det är en mycket allvarlig och viktig fråga. Jag skulle önska att vi kunde höja den upp över det partipolitiska käbblet. Jag tycker att vi skall sortera upp begreppen. Flyktingar är människor som vi tar emot i Sverige. De är fördelade via en kvot som kommit till genom diskussioner i FN. Alla länder gör detta, och vi tar vårt ansvar. De människor som vi företrädesvis talar om här i landet är asylsökande. Det är människor som flyr till landet Sverige för att få skydd mot våld, förtryck, politisk terror och regelrätt krig. Skall vi säga att Sverige inte är ett land som har öppna gränser för dessa människor som flyr? Jag tycker inte det. Jag tycker att vi skall säga att Sverige är och skall förbli ett land som öppnar sina gränser för alla människor som tvingas att fly under och ifrån ett politiskt övervåld och ifrån terror och förtryck. Det är makabert att höra Ian Wachtmeister påstå att de som i dag flyr från Bosnien är ekonomiska flyktingar. Jag tror faktiskt inte att de är det. Jag är mycket överens med Bengt Westerberg om flyktingpolitiken. Men jag tycker också att det vore ärligt om vi som är överens om detta även erkänner att 90 % av de människor som i dag flyr världen runt till följd av förtryck även flyr från väpnat våld. 90 % av det våldet kommer från vapen som exporterats från den rika världen, inklusive Det bästa sättet att få stopp på världens flyktingströmmar är att begränsa och förbjuda den internationella vapenhandeln. Vi kan vara ett föredöme i det här landet genom att förbjuda svensk vapenexport. Då skulle vi se till att många människor slapp fly från död och elände.

Fru talman! I min tidigare replik återkom jag inte till Ian Wachtmeister. Jag skall göra det nu i all korthet. Det är förvisso inte min mening -- jag tror inte heller att Ian Wachtmeister menade allvar med den repliken -- att Ian Wachtmeister skall ringa mig och fråga varje gång han skall göra ett uttalande. Det skulle om inte annat belasta min telefon på ett besvärande sätt. Ian Wachtmeister kan ta det som jag sade som ett råd, som en uppmaning, som en synpunkt eller hur han vill. Det jag sade var att jag tror att det vore bra om Ian Wachtmeister någon gång litet tydligare markerade distans till det som Ian Wachtmeister själv innerst inne måste inse är omdömeslösheter, övertramp och förlöpning. Sådant förekommer, men när det förekommer av företrädare för en riksdagsgrupp eller ledande företrädare för ett parti kräver den demokratiska debattens anständighet att man gör en markering. Om man inte gör det återfaller det på en själv. Jag vet att Ian Wachtmeister är en politiker med en konstruktiv sida också. Inte minst i ljuset av detta tycker jag att han skall göra dessa markeringar. Om Ian Wachtmeister från denna talarstol säger att Ny demokrati inte är främlingsfientliga är det bra. Säg det på litet fler ställen! Säg det litet oftare! Säg det så att det märks, och ta avstånd från dem som säger motsatsen! Låt mig sedan gå över till Ingvar Carlsson, som inte svarade på de konkreta frågor jag ställde. Han hade egentligen inte något annat att säga än att socialdemokratin är stolt över sitt förflutna. Jag hade inte trott något annat. Det finns inget av självprövning, inget av omtänkande när det gäller 80-talspolitiken i det vi har sett komma ut ur de socialdemokratiska partikongresserna. Men stolthet eller inte över det som har varit, nu handlar det om en politik för framtiden i den situation vi faktiskt befinner oss i. När Ingvar Carlsson säger -- det var väl skrivet i förväg -- att jag inte har talat om arbetslösheten i den här debatten, kan var och en som har lyssnat på debatten intyga att det är fel. Varje minut jag har stått i talarstolen i denna debatt har jag talat om nya jobb och förutsättningar för nya jobb. Jag har talat om regeringens politik som allra främst är inriktad på detta. Jag har ställt frågor till socialdemokraterna om deras politik. Jag har kritiserat den när jag anser att den hotar det som nu måste vara det centrala, nämligen nya jobb. I den här debatten är det jag som har talat om de nya jobben och den politik som är nödvändig. Jag ställde konkreta frågor. Skall ni riva upp vad vi gör för egenföretagarna? Skall ni riva upp de modifieringar av arbetsrätten som kommer att ske? Skall ni återinföra dubbelbeskattningen av kapitalet? Det är viktiga frågor som Ingvar Carlsson förr eller senare måste svara på. De är viktiga därför att om han säger att socialdemokraterna kanske skall låta dem vara kvar trots allt, blir dubbelmoralen i klasskampsagitationen så tydlig. Säger han att de skall riva upp allting är det en återgång till gammal politik. Då riskerar han att släcka de ljus som håller på att tändas ute hos Sveriges småföretagare. De ger faktiskt nya jobb. Jag upprepar detta, och låt mig gärna vara marxist på denna punkt: Det finns inga jobb utan kapital. Det krävs kapital för att åstadkomma jobb. Det insåg redan den gamle Karl Marx. På den punkten skulle det behövas litet mer marxism. När vi underlättar för kapital ute i företagen är det för att underlätta att det skapas nya jobb. Om vi inte gör det kommer detta inte att lyckas. Låt mig till slut ta upp två punkter när det gäller skolan. Valfrihet i skolan är viktigt. Vi har gjort denna valfrihet öppen för alla. I socialdemokratins Sverige fanns det valfrihet, men den förutsatte en tjock plånbok. Det var höga avgifter till privatskolorna. Det var bara rikemansbarn som kunde gå i friskolor, privatskolor eller enskilda alternativ. Så är det icke längre. Vi har gett samma rätt att välja skola -- enskilda alternativ, friskolor eller inom den obligatoriska kommunala skolan -- till alla, oavsett plånbokens storlek. Detta är oerhört viktigt för framtiden. Ask, ställd inför en konkret fråga i en konkret situation i en skola i en Stockholmsförort, hade sagt att i den situationen måste man vara beredd att kalla in polisen. Jag vet inte om Ingvar Carlsson läste artiklarna i Aftonbladet och är bekant med situationen. Jag tror inte att han är det. Då skulle han inte ha släntrat i väg på det sätt han gjorde. I en situation där man har ett ligistgäng som terroriserar, som drar in flickorna på toaletterna, som våldtar dem, och där det inte finns någonting att göra, går det inte -- hur mycket man än tycker att man skall utnyttja detta partipolitiskt -- att stå vid sidan om och säga: Byt regering. Det kan tänkas att man av andra skäl anser att man skall byta regering. Men det har inte i denna diskussion att göra. Man skall ingripa mot ligisterna och säga ifrån på skarpen. Är det polis som krävs skall polis sättas in för att skydda oskyldiga flickor, oskyldiga lärare och oskyldiga människor. Att utnyttja detta i partipolitisk agitation är att sänka sig relativt lågt. Det är under Ingvar Carlssons värdighet.

Fru talman! Enligt min uppfattning står det utom allt tvivel att Ny demokrati är ett främlingsfientligt parti. I motsats till statsministern tror jag att skälet till att Ian Wachtmeister vägrar att ta avstånd från de tydliga förlöpningar som Bert Karlsson, Vivianne Franzén, John Bouvin och andra gör är att han i själva verket delar deras värderingar och är en av dem som hetsar fram den här typen av uttalanden. Jag tycker att svenskhet är någonting fint. Jag har ofta talat om detta i olika sammanhang. Men för mig är solidariteten också med de medmänniskor utanför landets gränser som har det svårt på olika sätt en viktig del av svenskheten. Jag tycker inte att det är förenligt med svenskhet -- i varje fall inte med det jag lägger in i begreppet svenskhet -- att utvisa människor på grund av deras hudfärg eller religion om de har goda skäl för att stanna i Sverige. Temat i mitt huvudanförande i dag var det som jag uppfattat som ''bisatsmoral'' i Socialdemokraternas budskap inför valet. Tyvärr har inte mina tvivel på denna punkt skingrats under diskussionen. Ingvar Carlsson har inte varit tydligare i dag än vad han har varit tidigare i olika sammanhang. Det ges inte några tydliga besked i de svåra frågorna, utan Socialdemokraterna nöjer sig i hög grad med det lätta budskapet. Jag hoppas att det ändras inför valet. Det är viktigt av många skäl. Det är viktigt för att man inte skall skapa felaktiga förväntningar och därmed låsningar för en politik som kommer att vara nödvändig, oavsett hur regeringen ser ut efter valet. Jag har litet svårt att förstå Socialdemokraternas inställning till småföretag. Göran Persson har gjort en del tappra försök att skapa en ny bild av vad Socialdemokraterna har för inställning till småföretag men har uppenbart tvingats retirera inför och under kongressen. Jag är själv uppvuxen med ett litet företag. Det präglar självfallet i hög grad min inställning till små företag. Jag kan från detta företag vittna om att det finns mycket utrymme för mjukhet, värme och social ansvarskänsla i små företag. Jag tror inte att det företag som jag är uppvuxen med på något sätt är unikt. Jag har mött precis samma förhållanden hos många småföretag runt om i Sverige. Jag besökte häromdagen ett företag utanför Umeå som heter Ålö industrier. Det är ett framgångsrikt företag bildat efter kriget. Metallklubbens ordförande, som var vänsterpartist, vittnade om vilken enorm betydelse det haft för detta företag att det var ett familjeföretag lett av en person som hade stark ansvarskänsla för de anställda och inte alls den inställning till anställda med sociala problem som Ingvar Carlsson tycks tro är typisk för småföretagare. Fru talman! Jag hoppas att Socialdemokraterna tänker om på denna punkt. Det är nödvändigt om vi skall klara ekonomi och sysselsättning i Sverige på 90-talet.

Fru talman! Jag skall i mitt sista inlägg försöka att avstå från polemik. Jag skall bara konstatera att Ingvar Carlsson utnämnde mig, Bengt Westerberg och Alf Svensson till politiska livvakter. Det retoriska trycket får vi väl leva med. Vi ser våra roller som något vidare än så. När man har sett oppositionen agera här i dag kan man däremot säga att det inte är någon av er som passar som livvakt åt någon annan. Så mycket kan trots allt konstateras. Låt mig återkomma till frågan om fördelningspolitiken. Jag tycker det är en viktig och allvarlig fråga. Poängen i det jag sade är att vi ändrat politiken. Jag preciserade detta på ett antal punkter -- reallöneskyddet och grundavdragets avtrappning för inkomster över brytpunkten. Jag kan också nämna överförandet av 4,2 miljarder till de kommunala kassorna. Om vi inte hade vidtagit de åtgärderna hade klyftorna blivit ännu större. Om man begränsar analysen till enbart skatteområdet är det riktigt att klyftorna trots detta har ökat. Det har sina rötter i den fråga som jag aldrig fick besvarad under debatten. Det gäller kapitalets rörlighet. En förutsättning för att skapa dessa nya jobb är att behålla kapitalet i landet. Det är i dag dyrare än det var tidigare. Vi måste sänka skatterna för att behålla kaptialet i landet. Jag sade redan i mitt inledningsanförande att detta inte alltid är särskilt aptitligt ur fördelningspolitisk synpunkt. Men syftet är mer än detta. Det handlar inte enbart om fördelningspolitik. Det vore bra om också den fungerade i denna del, men det gör den inte. Det handlar om att skapa förutsättningar för nya jobb, och då får man ta det onda med det goda. Låt mig här göra den personliga deklarationen, att om det uppkommer en nota på grund av avskaffandet av dubbelbeskattningen -- något som vi var för även före valet 1991 -- får vi se till att den betalas. Att den skall finansieras är ett oeftergivligt krav från vår sida. Till sist kan jag konstatera att det viktiga och avgörande för framtiden är att vi klarar att långsiktigt skapa uthållig tillväxt som kan ge nya jobb och utveckling i hela Sverige. Vi skall värna om rättvisa, trygghet och god miljö. Det är bara på detta sätt som vi kan ta ansvar för framtiden.

Fru talman! När Ian Wachtmeister talar om biståndspolitik verkar det som om han tror att jag reser runt med en hink med pengar och häller ut dem över länderna. Ni häller ur pengar, säger Ian Wachtmeister. Så är det naturligtvis inte. Det vet alla som lyssnar. Det är i stället så att svensk biståndspolitik examineras av ett organ hos OECD som heter DAC. Sverige får högsta tänkbara betyg för sina biståndsinsatser. Just nu -- eller i varje fall ganska snart -- sitter man i Japan. Från svensk sida är statssekreterare Alf Samuelsson där. Japanerna vill lära sig av den svenska biståndspolitik som de har sett vara mycket lyckosam. En del brukar imponeras av japanerna, deras effektivitet och intresse för denna. Jag läste upp vad en nydemokrat sade om en nydemokrat, Ian Wachtmeister, så kasta inte detta i ansiktet på mig! Det sades här att det talas för svenska intressen. Ett svenskt intresse är att vi bevarar vår humanitära tradition. Det är verkligen ett svenskt intresse att vi låter hjärtat vara med. Den flagga vi ser här i kammaren som omnämndes är vi säkerligen stolta över allesammans -- fattas bara! Men den är en symbol som är uttryck för århundradens kärlek till medmänniskor. Det vi vill ha sagt är att det svenska är det generösa. Det är en väv som är vävd med många inslag från många nationer och många kulturer. Efter utbytet av ord kan jag som gammal lärare inte låta bli att säga att man även tidigare, dess värre, av och till måste tillkalla polis till skolan. Det är inget nytt. Det är ytterligt beklagligt när det behöver ske. Men det har hänt när det har varit andra partier vid regeringsmakten än de som sitter där nu. Det måtte vi väl ändå alla känna till. Fru talman! Jag tror att det finns all anledning att tala om hemmens och skolans roll när det gäller att överföra normer och den demokratiska människosynen. Vi kan aldrig acceptera en skola som inte står för den demokratiska människosynen. Det var det jag skrev i den artikel som refererades till här. Det var i varje fall den mening jag hoppas att jag framförde. Jag kommer inte ihåg artikeln för övrigt. Nästa år har FN utlyst till familjens år. Det kravet har inte precis ställts från svensk sida, utan det är u-länderna som har ställt det kravet. Jag tycker att det är viktigt att vi är med och medverkar till insikten om vad de trygga familjerna, hemmen och den normöverförande skolan kan betyda för att vårt samhälle skall bli ännu bättre än vad det är för närvarande.

Fru talman! I denna stund har 300 av de svenska soldaterna i den nordiska bataljonen anlänt till Tuzlaområdet i Bosnien. Ytterligare 280 befinner sig i FN:s underhållsbas utanför Belgrad för att ta hand om lastningen av bataljonens materiel. Dessa 280, tillsammans med ytterligare 300 soldater, kommer efter hand också att grupperas i Tuzla. Styrkan beräknas vara färdiggrupperad i slutet av oktober. Sedan riksdagens ledamöter skildes åt har åtskilligt hänt i Bosnien. Jag anser därför att det är angeläget att informera ledamöterna om läget och de svenska och internationella insatserna. Jag är säker på att vi alla delar känslan av besvikelse över att det inte blev någon fredsuppgörelse om Bosnien i förra veckan. Många hade ändå trott att det bosniska parlamentet skulle säga ja till fredsplanen, trots dess uppenbara brister. Även om många invändningar kan göras -- inte minst moraliska -- är fortsatt krig än mer avskräckande. Det civila lidandet kan få en ofattbar omfattning under den kommande vintern. Det bosniska parlamentet har sagt sig kunna acceptera fredsplanen endast på villkor att erövrade områden lämnas tillbaka, vilket förutsätter att främst den serbiska sidan lämnar områden som den nu kontrollerar; något som för närvarande ter sig mindre sannolikt. Det förefaller därför som om fredsplanen för tillfället har skjutits åt sidan. Tid för en ny förhandlingsrunda har inte bestämts. Samtidigt får vi inte ge upp hoppet om att en förhandlingsuppgörelse ändå kan nås inom en snar framtid. De positioner som de krigförande parterna intagit är knappast slutgiltiga. Den annalkande vintern kommer, om inte annat, att inskärpa lägets allvar för dem. En sådan uppgörelse skulle möjligen kunna ske på grundval av de bilaterala gemensamma deklarationer som muslimerna slutit med både kroater och serber. Där finns utrymme för fortsatta förhandlingar om territoriella frågor, åtminstone vad gäller utbyte av områden. Striderna i Bosnien förefaller inte ha trappats upp i någon nämnvärd utsträckning efter det bosniska parlamentets beslut. Det verkar som om alla tre sidorna avvaktar läget och är osäkra på hur de skall gå vidare. Den mest sannolika utvecklingen är att vi får uppleva en tid av osäkerhet och begränsad krigföring. Vi talar alltså om en sorts gråzonstillstånd, som i sig innehåller en fara för att anarkin ökar och att befälslinjerna inom respektive styrkor luckras upp ännu mer. Ett än mer oroande scenario är naturligtvis att striderna intensifieras. Säkerhetsläget för UNHCR:s personal och andra hjälparbetare är redan nu allvarligt. Vi kan inte utesluta att läget kan komma att ytterligare förvärras så att de internationella humanitära organisationer som är verksamma i Bosnien tvingas att dra sig ur helt eller delvis. Man värjer sig för tanken på vilka följder detta skulle få för civilbefolkningen. För Sverige är det alldeles nödvändigt att tillsammans med andra länder verka för att fredsansträngningarna fortsätter och att den humanitära hjälpen till bosnierna inte upphör. Det är illavarslande att UNHCR:s och andra humanitära organisationers biståndsappeller har mött ett så svagt internationellt gensvar. Det är också min övertygelse att den bosniska regeringens benägenhet att acceptera en fredsplan skulle öka om det internationella samfundet gav den ett klart och entydigt budskap att det var villigt att bidra militärt och humanitärt för att genomföra och upprätthålla en fredsplan i alla dess delar. Ju längre kriget i Bosnien drar ut på tiden, desto större destabiliserande effekt kommer det att ha på hela regionen. Sanktionsregimen, som tär på Serbien-Montenegro och som utan tvivel haft avsedd verkan, drabbar även de omkringliggande länderna ekonomiskt. Det internationella samfundet bör dock inte lätta på sanktionerna förrän det står klart att en fredsplan för Bosnien verkligen genomförs. Sanktionerna har också betydelse för ansträngningarna att nå en övergripande reglering av situationen i f.d. Jugoslavien; däribland konflikterna i Kroatien och Kosovo. Fru talman! De svenska insatserna i Jugoslavienkonflikten är omfattande. Inget land utanför f.d. Jugoslavien har tagit emot så många flyktingar per capita som Sverige. Samtidigt är det svenska humanitära biståndet dit det fjärde största i absoluta tal. Vi bidrar nu med personal till FN:s fredsbevarande styrkor i Kroatien och Makedonien samt efter den nu pågående grupperingen även till Bosnien. Sverige har också som ESK-ordförande bedrivit en aktiv politik för att förhindra att konflikten sprids till andra områden. Fru talman! Sverige har under det senaste året kraftigt ökat deltagandet i FN:s fredsbevarande insats i f.d. Jugoslavien, Unprofor. Då Jugoslavien till nära 1 300 personer, vilket är fler än Sverige vid något tillfälle haft i ett och samma fredsbevarande FN-uppdrag. Den totala kostnaden för det svenska engagemanget i Unprofor beräknas uppgå till ca 800 miljoner kronor per år. Den nordiska Bosnienbataljonen agerar under säkerhetsrådets resolution 836 med uppgift att etablera Tuzla som ett av sex fredade områden i Tuzlaområdet är utsatt, och förbindelserna med övriga Bosnien är i princip avskurna. Närvaron av den nordiska bataljonen får därmed en viktig funktion för att avskräcka från angrepp mot området och dess befolkning. Bosnieninsats och den svåra humanitära situationen, i synnerhet inför vintern, kommer emellertid bataljonens huvuduppgifter under den närmaste tiden att koncentreras till att etablera rörelsefrihet i området samt att eskortera humanitära hjälpsändningar. Sverige och övriga nordiska länder för en fortlöpande dialog med FN-sekretariatet, med andra betydande deltagarländer i Bosnieninsatsen samt på en militär nivå med Unprofors högkvarter i Zagreb för att tillse att den svenska insatsen ligger i linje med riksdagens bemyndigande avseende insatser för att säkerställa fred i f.d. Jugoslavien. Det har därvid framhållits att bataljonen arbetar under ett nationellt mandat som måste förenas med FN:s intressen. Om ett fredsavtal för Bosnien kommer till stånd kan den nordiska styrkan komma att användas för att genomföra ett sådant. En omfattande fredsbevarande FN-insats förutses då. Det är än så länge oklart hur strukturen för en sådan insats kommer att te sig. Det torde dock stå klart att NATO kommer att spela en betydelsefull operativ roll under medverkan av en rad icke-NATO-länder. Diskussioner pågår för närvarande om hur relationen mellan FN och NATO mer i detalj kommer att se ut. Den svenska regeringens utgångspunkt är att en svensk insats för att genomföra ett fredsavtal för Bosnien måste äga rum under mandat från FN:s säkerhetsråd. Fru talman! Jag vill gärna peka även på den viktiga roll som ESK spelat i den jugoslaviska krisen. ESK:s arbete har främst inriktats på att förhindra att den öppna konflikten sprids till Kosovo, Vojvodina, Sandjak och Makedonien. Jag vill också erinra om att ESK har det huvudsakliga ansvaret för att sanktionerna mot Serbien Montenegro upprätthålls. Dessa har därmed blivit ett verksamt medel för att påverka Serbiens politik. Dessutom har ESK initierat förslaget att upprätta en krigsförbrytardomstol. Vi hoppas att domstolen nu snart skall kunna upprättas och ta itu med sitt arbete. Sedan en tid för ESK, på svenskt initiativ, en dialog med förhandlarna i Genève och Unprofor i Zagreb om vilka uppgifter som ESK kan få vid genomförandet av ett fredsavtal för Bosnien. Utan att föregripa denna diskussion torde man redan nu kunna konstatera att de områden som är bäst lämpade för ESK är konfliktlösande och konfliktförebyggande åtgärder på lokal nivå. ESK:s minoritetskommissarie bör också kunna spela en viktig kompletterande roll. Betydelsefulla bidrag borde också gunna ges till att bygga upp rättssamhället och de demokratiska institutionerna. ESK har även lång erfarenhet av förtroendeskapande åtgärder på det militära området. Fru talman! Sverige har varit drivande när det gäller att fastställa en politik för de humanitära insatserna i f.d. Jugoslavien. Därvidlag har Sverige betonat vikten av att hjälpen samordnas internationellt och att huvudvikten läggs vid insatser i närområdet. Om hjälpen koncentreras till närområdet underlättas även möjligheterna till återuppbyggnad och repatriering av flyktingar så snart konflikten bilagts. Hittills har Sverige anslagit sammanlagt ca 500 miljoner kronor för sådana insatser. Sverige har prioriterat, och kommer även fortsättningsvis att prioritera, Bosnien. Sverige bygger och rehabiliterar för närvarande bostäder för 20 000 flyktingar i Tuzla, Srebrenica och Vi får dock inte glömma bort att stora flyktinggrupper finns i andra delar av f.d. Jugoslavien. Vissa insatser måste därför avdelas för Sverige är på plats. Vi har beredskap för fortsatta insatser och har upprättat en samordningsgrupp inom regeringskansliet härför. Även om våra och andra länders insatser inte varit tillräckliga för att bilägga konflikterna i f.d. Jugoslavien får vi inte förtröttas. Den fullt möjliga, men samtidigt otänkbara, humanitära katastrofen får inte inträffa. Sverige kommer att göra vad som står i dess makt för att förhindra att detta sker. Men händelserna i f.d. Jugoslavien berör inte endast regeringar utan också enskilda personer och organisationer. Det är viktigt att så många som möjligt engagerar sig i arbetet för att lindra nöden för den utsatta civilbefolkningen i f.d. Jugoslavien. Insikten om att detta krig i Europa är vars och ens angelägenhet gör att regeringen anser sig ha brett stöd för sin aktiva Jugoslavienpolitik.
Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för informationen om vad regeringen gör och avser göra vad gäller kriget i Bosnien. Jag vill understryka redan från början att jag med utrikesministern helt delar den besvikelse som finns hos många svenskar, inklusive mig själv och mitt parti, över att kriget fortsätter i Bosnien, att det tycks trappas upp och att det ännu inte finns någon fredsplan. Men jag har några frågor att ställa till utrikesministern. Den första gäller beslutet att över huvud taget skicka svensk FN-trupp till Bosnien. Vi diskuterade i våras frågan i riksdagen, och riksdagen beslöt att överlämna till regeringen att fatta beslutet. Vi i mitt parti var mycket kritiska till detta och menade att detta är ett beslut som bör fattas av en riksdag, inte överlämnas åt regeringen. Vår kritik har därefter fått stöd av FN-anställda, FOA forskare, m.fl. Jag undrar: När Sverige står inför en sådan avgörande och viktig fråga som att ställa upp med fredsframtvingande trupp i Bosnien, varför inte kräva att även riksdagen blir inkallad för att fatta ett sådant beslut? Har regeringen övervägt att kalla in riksdagen? Min andra fråga gäller finansieringen. När beslutet fattades i våras sades det från riksdagens sida att det gällde 600 miljoner. Nu talar utrikesministern om 800 miljoner. Hur stämmer det överens? Hur skall detta finansieras? Den tredje frågan gäller vapenexporten. Vi vet att det är svenska vapen som i stor utsträckning används i Jugoslavien. Vilka slutsatser drar regeringen av detta inför andra konflikter? Hur skall man kunna undvika svensk vapenexport till stridande parter? En ytterligare fråga gäller den internationella domstolen. Jag är glad att höra att den snart kommer till stånd för att kunna döma krigsförbrytelser. Min fråga är: När kommer den, vilken tidsbedömning gör utrikesministern på det området?
Fru talman! Jag skall försöka att besvara Eva Zetterbergs frågor i tur och ordning. Det är inte korrekt att säga att det är ett mandat. Riksdagen har mycket noggrant diskuterat dessa frågor. Det är inte ett i sig fredsframtvingande mandat. Det är ett mandat som innehåller vidgad möjlighet att använda defensivt våld. Just därför att detta var ett betydligt farligare uppdrag, som skulla kunna innehålla element av defensivt våld, vidtog regeringen den extra åtgärden och gjorde ansträngningen att lägga fram en proposition i riksdagen där man bad om riksdagens bemyndigande. Detta bemyndigande fick också regeringen. Beslut skulle kunna fattas efter hörande av utrikesnämnden. Så har också skett. Utrikesnämnden sammanträdde ett par gånger under sommaren och inför det regeringsbeslut som så småningom fattades. Det fanns en allmän uppslutning om att Sverige skulle ställa denna bataljon till FN:s förfogande. Jag vill betona att det är en nordisk bataljon. Detta sker i nära samarbete med övriga nordiska länder, framför allt naturligtvis med Danmark och Norge. Men Finland har också bidragit på sitt sätt. Finansieringen måste lösas och är helt naturligt på väg att lösas i den budgetberedning som nu sker inom regeringen. När Eva Zetterberg säger att det i stor utsträckning är svenska vapen som används måste jag säga att detta är en nyhet för mig. Jag tror inte att det är på det viset. Jag tror att det är alla möjliga andra länders vapen. När det gäller export av vapen är de svenska krigsmaterielbestämmelserna mycket klara. Det kan icke ske någon export av vapen till områden där det pågår strider eller finns risk för strider. Den internationella domstolen finns i den meningen att domare är utsedda. Men även en åklagare måste tillsättas, och domstolen måste fås att fungera. I mitt FN-tal i förra veckan underströk jag Sveriges uppslutning kring denna domstol och hur viktigt det var att den snabbt kunde börja sitt arbete.
Fru talman! Jag vill bara mycket kort kommentera de svar jag fick av utrikesministern. Ett beslut som fattas i utrikesnämnden anser jag vara helt otillfredsställande med tanke på den stora vikt som detta beslut har för Sverige. Att man inte i större utsträckning får diskutera detta ute bland allmänheten för att låta hela riksdagen fatta beslut anser jag vara mycket otillfredsställande. Som svar på den andra frågan, om finansieringen, säger utrikesministern att den håller på att beredas och att det snart finns ett beslut. Då undrar jag: Överväger regeringen att lägga in dessa medel i försvarsbudgeten, vilket vore det enda logiska och det enda rätta i den här situationen? Slutligen: Det finns svenska vapen som används i det här området. Det är väl dokumenterat.
Fru talman! Det faktum att regeringen lade fram en proposition i riksdagen var i sig en ny åtgärd. Jag tycker att det var en bra åtgärd. Därmed gavs också underlag för en bred och allmän debatt och framför allt för ett beslut i riksdagen. När det sedan gäller finansieringen har jag bara att svara att beredning pågår. Riksdagen kommer att föreläggas förslag i denna fråga i samband med budgetpropositionen.
Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för den redogörelse vi har fått och även säga att jag tycker att det är bra att svensk FN-trupp nu finns på plats i Tuzla. Jag vill ta upp en helt annan fråga, nämligen ett uttalande som gjordes av utrikesministern den 31 juli. Ordet genombrott användes där om planen att dela Bosnien i tre stater på etnisk grund. Jag menar att ordet genombrott är ett ytterst olyckligt och olämpligt ordval. Det har också väckt undran. Även om vi alla hoppas att ett fredsavtal snart skall kunna skrivas under, får vi inte skyla över den faktiska innebörden av de planer som har varit aktuella och som kanske också är aktuella nu. Om inte omvärlden intervenerar, kan fred i Bosnien i dag inte uppnås annat än på så sätt att Bosniens internationellt erkända regering godtar att större delen av landet i praktiken annekteras av Serbien och Kroatien. Detta är icke något som kan beskrivas som ett genombrott. Det är en europeisk katastrof som endast kan motiveras med att alternativet, om omvärlden inte ingriper, skulle vara en ännu större katastrof. Jag vill därför ställa frågan: Kan utrikesministern klargöra att uttalandet från den 31 juli inte skall uppfattas som att Sverige avser att legitimera erövringskrig i Europa?
Fru talman! Jag måste säga att Håkan Holmberg förvånar mig genom sitt inlägg. Jag tycker att den svenska regeringens Jugoslavienpolitik och Bosnienpolitik är ytterligt klar. Det finns faktiskt få länder som gör sådana ansträngningar som Sverige gentemot tragedin i det f.d. Jugoslavien. Någon del i dessa ansträngningar och i detta arbete har även Att ett uttalande kan missförstås på det sätt som Håkan Holmberg gör här förvånar mig också. Ett stöd för fredsansträngningarna är faktiskt någonting som jag trodde stod klart, trots det moraliska dilemma som jag pekade på i mitt anförande och som jag många gånger har pekat på. Vad är alternativet, Håkan Holmberg? Jag vill understryka att det alternativ som vi faktiskt kan skåda i dag som en möjlig och tänkbar verklighet är en humanitär katastrof i Bosnien. Jag tänker på kvinnorna och barnen som behöver fred och tycker faktiskt att krigsherrarna kunde sluta med sitt våld och sin framfart.
Fru talman! Jag har exakt samma uppfattning om detta som utrikesministern. Jag instämmer också i att det är få länder som har gjort särskilt mycket. Sverige hör till de få som har försökt att göra något för att avvärja de allra värsta följderna av det som sker. Jag tycker också att man måste ha någon känsla för vad normalt språkbruk innebär. Ordet genombrott associerar jag -- jag tror att väldigt många gör det -- med något positivt som händer. Det positiva här är ju snarare att något ännu värre kanske kan undvikas. Den verkliga innebörden är faktiskt att internationell rätt fullständigt slås över ända. Förhoppningsvis kan något räddas genom detta fredsavtal, om det kan undertecknas. Jag hoppas innerligt att så kan ske.

Fru talman! Jag skulle gärna se att Håkan Holmberg förde sin debatt med medlarna Owen och Stoltenberg, som gör oerhörda ansträngningar i en plågsam situation och vilkas strävan ändå är inriktad på att få krigshandlingarna att upphöra och få någon form av fred och försoning mellan parterna.
Fru talman! Jag får också tacka utrikesministern för informationen, som jag tycker var intressant och givande. Engagemanget nämndes, och det är starkt hos många av oss för länderna i det forna Sverige har för närvarande ett stort inflytande i ESK genom bl.a. utrikesministerns ordförandeskap och genom det också ett stort anseende i Europa och världen i övrigt. Vad Sverige gör och säger väcker uppseende. Har Sverige, dvs. utrikesministern och Utrikesdepartementet, med tanke på sin position som ett föregångsland funderat på eller planerat ett officiellt besök i Sarajevo? Vi har ju ändå erkänt Bosnien. Det skulle i så fall betyda väldigt mycket för människorna där och för världsopinionen. En annan sak som också skulle kunna vara av stor betydelse är att upprätta en ambassad för Bosnien, i Bosnien. Kanske man inte kan lägga den precis i krigszonen utan någon annanstans. En svenska ambassad för Bosnien skulle betyda oerhört mycket för de människor som har börjat tappa tron på människors positiva vilja i det landet. Det skulle dessutom kunna vara en signal och hjälp till alla de bosniska flyktingar som vi hjälper här i vårt land och som vi planerar att hjälpa och redan hjälper i det forna Jugoslavien, i Bosnien. Beträffande den krigstribunal som nu håller på att inrättas och som det samlas material till: Vad finns det för garanti för att man verkligen får tag i de verkliga bovarna -- om jag får använda det ordet -- dvs. ledarskiktet? Vad finns det som sagt för garantier för att man får tag i dem och kan ställa dem inför rätta, som ju är ytterst ansvariga för detta blodbad?
Fru talman! Det finns naturligtvis ingen garanti. Vi förstår hur svårt detta är. UD:s rättschef Hans Corell har i sitt förarbete till krigsförbrytardomstolen belyst ganska väl att det inte blir en alldeles lätt situation för de namngivna krigsförbrytarna i framtiden. De kommer att vara parior i det övriga Europa. De kommer inte att kunna resa, osv. Det finns nu ett system för att samla in upplysningar från människor som har utsatts för brott av det hemskaste slag. Detta system finns även här i Sverige. Det insamlas nu en utförlig dokumentation, som kommer att ligga till grund för denna domstols arbete. Det kommer att i viss mån bli ett pionjärarbete. Jag kan ändå se vissa möjligheter för denna domstol. Detta är väl någongting som vi kommer att ha möjlighet att följa, och kanske kan vi på något sätt bidra till att några av krigsförbrytarna ändå skall få en mycket svår situation och någon form av straff. Margareta Viklund tar även upp frågan om en resa till Sarajevo. Det är inte alldeles omöjligt. Jag vet att jag har fått en inbjudan dit i dag. Låt mig överväga den. Jag gjorde en resa till Belgrad för snart ett år sedan. Det hade väl inte riktigt åsyftad verkan, men jag skall säga till Margareta Viklund att vart jag egentligen helst skulle vilja åka i dag är Kosovo för att om möjligt kunna bidra till att ESK återfår sin mission till Kosovo, att vi kan bidra till att något minska spänningen där.
Fru talman! Sverige gör stora humanitära insatser i Bosnien. Vi står inte efter något land där. Det är självklart att detta är en bindande plikt för oss. Vi ser här en katastrof som är den värsta sedan andra världskriget. Vi har beslutat om dessa insatser med stor enighet, med undantag av Ny demokrati, i denna riksdag, så det är ett i stort sett enigt folk bakom den politiken. Politiskt kan man dock kanske vänta sig litet fler insatser. Håkan Holmberg har tagit upp här en viktig fråga, nämligen den att vi med en tydligare och klarare röst borde ge till känna vad vi egentligen tycker om det som försiggår i Bosnien, om denna uppdelning av en FN-medlemsstat. Medlarna har sitt jobb, ja, men Sverige bör kunna tycka fritt om det som här gäller, att man bryter mot ESK:s och FN:s principer gentemot en medlemsstat. Jag hade tänkt ta upp samma fråga som ställdes här nyss om diplomatisk representation i Sarajevo. Det vore ett oerhört viktigt solidariskt beslut för utsatta där. Det vore ett stöd för svenskarna som nu finns på plats, och det vore också bra för informationsinhämtning. Det finns ett tiotal länder som har ackrediterat ambassadörer på platsen. Varför har inte Sverige gjort detta?
Fru talman! Vi har gjort en mängd politiska insatser. Får jag peka på en som har varit av alldeles särskilt stor betydelse, fastän den har gått tämligen obemärkt förbi. Vi har nämligen fått Makedonien att respektera FN:s sanktioner. För ungefär tre veckor sedan stängdes äntligen gränsen mellan Makedonien och Serbien-Montenegro. Detta är någonting som svenska utrikesdepartementet och jag själv har arbetat med hela sommarn i samtal med Warren Christopher och president Gigorov och många andra. Det var i själva verket en mycket betydelsefull insats. Hade icke detta skett, hade vi löpt risken att hela sanktionsregimen mot Serbien Montenegro hade brakat samman därför att övriga grannländer inte hade velat ställa upp.

Fru talman! Jag vill fråga utrikesministern om Sverige kan göra någonting för att häva den kommmunikationsblockad som Sverige ju delvis medverkar till genom sitt FN-engagemang. Det är väldigt viktigt att människorna i Sarajevo och i Bosnien i övrigt kan nå ut till omvärlden med sitt budskap. Det skulle krävas en insats för att ge vanliga människor tillgång till satellittelefoner och faxar till rimliga kostnader.
Fru talman! Jag har också läst om detta. Jag måste svara Viola Furubjelke i denna fråga att jag faktiskt inte har något direkt svar på om vi är engagerade också på detta område. Vi jobbar, som jag nämnde tidigare, med byggandet av bostäder inför vintern. Jag har inget direkt svar på om vi har något på gång på detta område. Ärligt talat tycker jag också att det låter som att det skulle kunna vara en uppgift för en del enskilda organisationer att uppmärksamma betydelsen av detta. Jag har också läst om känslan av isolering i Sarajevo och vad det betyder för den allmänna stämningen. Jag får ta mig vidare i denna fråga. Mer än så här kan jag inte svara.
Fru talman! Jag har några frågor, varav den första gäller flyktingsituationen. Det rör sig om 3,5 miljoner människor som är hemlösa, tvångsförflyttade eller på flykt. Jag undrar vad regeringen är beredd att göra i internationella instanser, alltså inte när det gäller Sverige -- den frågan har utrikesministern redan svarat på. Vad avser utrikesministern att ta för initiativ i internationella instanser? Den andra frågan gäller krigsförbrytardomstolen. På vilket sätt agerade regeringen när det gällde sammansättningen av domstolen? Gjordes det någon extrainsats för att Hans Corell skulle ha kunnat bli en av domarna? Den tredje och avslutande frågan gäller grannländerna -- utrikesministern sade någonting om dem. Enligt de rapporter som man har fått i Europarådet om situationen i grannländerna är det ekonomiska läget katastrofalt på grund av sanktionerna. Detta kan i sin tur leda till nya väpnade konflikter -- det var bra det som utrikesministern sade om Kosovo. Jag undrar därför: Vad vill utrikesministern och regeringen göra för att förebygga situationen i grannländerna, så att det inte blir nya konflikter? Vad kan man göra för insatser för att underlätta situationen för grannländerna? Detta undergräver nämligen sanktionspolitiken.
Fru talman! Hans Göran Franck pekar på ett väldigt väsentligt dilemma och hur viktig sanktionspolitiken är. Den är ett av de verkningsfulla medel som påverkar regimen i Belgrad, samtidigt som den naturligtvis också har oönskade konsekvenser. Vi skall inte glömma de många flyktingar som finns i Serbien, 200 000-- 300 000, som i dag har det mycket svårt på grund av de sanktioner som vi ser som helt nödvändiga. Den stora frågan är att grannstaternas -- grannstaterna får ju till en del bära bördan av sanktionspolitiken -- ekonomier försvagas, samtidigt som deras sociala situation försämras. På det sättet ger sanktionspolitiken ett slags destabiliserande effekt i hela området. Detta är ett stort dilemma. Jag träffade förra veckan i New York såväl Bulgariens som Rumäniens utrikesministrar, och de tog då naturligtvis upp detta. Grannländerna förbereder nu en gemensam resolution till FN:s generalförsamling, där deras ekonomiska och sociala situation tas upp. De kommer naturligtvis att peka på att Världssamfundet på något sätt måste ställa upp och hjälpa till via t.ex. Världsbanken och Internationella valutafonden. Detta är viktigt. När det gäller domstolens sammansättning förde Sverige fram Hans Corells namn. Hans namn fanns även med på den s.k. short-list som upprättades inför valet. Sedan var det Hans Corell själv som av personliga skäl tyvärr valde att dra tillbaka sin kandidatur, och det är bara att acceptera. Hans Göran Franck undrade vad vi gör på det internationella planet i fråga om flyktingar. Vi har redan försökt att ta upp den frågan i ESK sammanhang, och det fortsätter vi med. Birgit Friggebo har aktualiserat problemet på internationella konferenser, och vid Europarådets toppmöte kommer statsministern att ta upp denna fråga.
Fru talman! Fredsprocessen liksom kriget böljar fram och tillbaka. Vi anser att Sverige och svensk trupp skall ställa upp så länge FN önskar våra insatser. Men finns det några situationer -- jag tänker då på en upptrappning av striderna -- som utrikesministern anser kan motivera tillbakadragandet av svensk trupp? Om det hela drar ut på tiden, har regeringen då någon planering för den ekonomiska uthålligheten i området? Avslutningsvis vill jag säga att det är märkligt att Pierre Schori kan få framföra en ren bluff här i kammaren. Han sade att vi inte har stött den svenska insatsen med svensk trupp. Det har vi hela tiden gjort. Därför är det märkligt att höra detta uttalande från Pierre Schori.
Fru talman! Sverige har inte uppsatt något slutdatum för sitt engagemang. Vi hoppas naturligtvis att ett fredsavtal skall komma till stånd, så att det därmed blir aktuellt med en implementeringsfas under ett eller två år. Jag hoppas att riksdagskollegerna har förståelse för att jag icke har något svar på frågan om i vilken situation som svensk trupp skulle dras tillbaka. Vad vi gör är att vi försäkrar oss om den svenska Bosnienstyrkans säkerhet, försörjningsleder, evakueringsplaner, befälsföring och den typen av insatser. Där är vi mycket bestämda.
Fru talman! Jag tycker naturligtvis att det är viktigt att Sverige helhjärtat ställer upp i den situation som nu råder, både på det humanitära området och genom de militära insatser som vi gör. Samtidigt måste man också dra slutsatser av den rådande situationen och det oerhört svåra läget. Vi har mycket små möjligheter att göra tillräckliga insatser. Även i bästa fall är utvecklingen i det forna Jugoslavien en tragedi, såväl för befolkningen som för Europa. Situationen innebär något av ett sammanbrott -- åtminstone temporärt -- för strävandena att skapa en europeisk rättsordning och säkerhetsordning, dvs. det som ESK har försökt att lägga fast bl.a. genom kravet att man inte få ändra befintliga gränser med våld. Jag vill gärna att utrikesministern litet grand vidareutvecklar vilka slutsatser man kan dra för ESK-arbetet av detta katastrofala bakslag som även en fredlig uppgörelse i dag förefaller att leda till. Vad kan man göra för att återställa respekten för fredlig konfliktlösning och respekten för att gränser inte får flyttas med våld? Annars är risken att det här kommer att så att säga bli ett föredöme också i europeisk politik, vilket det tyvärr är på andra håll. Den andra frågan gäller vad ESK kan göra för att förbättra sina möjligheter att komma in på ett tidigare stadium när det gäller det som kan leda till konflikter. Vi kan se både i det här sammanhanget och på andra håll i världen hur oerhört svårt det är att göra någon egentlig nytta när fientligheterna har brutit ut. Kan ESK stärka sina resurser för att förebygga konflikter innan våldsamheter har blivit ett faktum?
Fru talman! Vi måste komma ihåg att dessa fruktansvärda strider äger rum i ett delvis postkommunistiskt sönderfall -- Serbien Montenegro är väl näst intill fortsatt kommunistiskt. En lärdom är återigen hur viktigt det är med demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. En annan lärdom är att det behövs en fastare säkerhetsordning i Europa. Jag är övertygad om att den europeiska integrationen, det europeiska samarbetet är rätt väg att gå för att åstadkomma denna fastare säkerhetsordning. Vi kan se vilken attraktivitet detta samarbete har och hur många länder som vänder sig till den europeiska integrationen för att där finna trygghet, i såväl ekonomisk och social som säkerhetspolitisk mening. Hur kunde tragedin i det forna Jugoslavien ha undvikits? Jag vill inte påstå att jag har något bra svar på den frågan. Ett svar är naturligtvis det som Pär Granstedt själv pekar på, nämligen den preventiva diplomatins möjligheter, att Världssamfundet eller det europeiska samfundet mycket tidigare hade agerat och gripit sig an detta sönderfallande Jugoslavien och i tid insett vilka risker det fanns. Men det är alltid lätt att vara efterklok.

Herr talman!

Hittills har regeringen, genom Bo Lundgren, på ett alldeles utmärkt sätt levt upp till detta löfte. Det är en både utförlig, öppen och därmed föredömlig redovisning som vi har fått så här långt. Jag tänkte kommentera redogörelsen på ett par punkter. Vi har sett en glädjande utveckling under våren och sommaren. Behovet av statliga insatser har visat sig inte vara så starkt som vi trodde för ett år sedan eller t.o.m. för ett halvår sedan. Men det finns ändå anledning att höja ett varnande finger här. Faran är inte över. Aktiemarknaden går bra, men det kan mycket väl bli en rekyl eller en uppbromsning med en nedgång. I uppgången ser vi ett massivt uppköp av utländska intressenter i svenska företag. Detta är inte utan problem och kan bli besvärligt på sikt. Fastighetsmarknaden är fortfarande ett stort problem. Det är alltför många som inte klarar sina bostadslån och som tvingas in i personligt mycket svåra ekonomiska situationer, t.ex. vid konkurser. Ett annat problem som fortfarande finns kvar är svårigheten att få tillgång till krediter. Det gäller både i bankernas ovilja att låna ut till sunda affärsprojekt och i det stora gap som finns kvar mellan ut och inlåningsräntor. Här vill jag än en gång upprepa vad jag har sagt i tidigare debatter. Jag tycker att det är rimligt att staten använder sitt ägande i Nordbanken som ett instrument att öka villigheten att låna ut pengar till sunda affärsprojekt och därmed driva på andra banker att göra detsamma. Staten skall också utnyttja sitt ägande i Nordbanken främst för att krympa räntegapet. Ett krympt räntegap innebär i förlängningen att det tar längre tid för bankerna att betala tillbaka de pengar som staten ställt till deras förfogande. Men jag tror att det samhällsekonomiskt ändå är bättre att få en fungerande kreditmarknad med normala räntegap jämfört med den nuvarande stora skillnaden i utoch inlåningsräntor. Jag vill betona att den bristande konkurrens som vi har inom banksektorn i Sverige beror knappast på att staten äger och har engagerat sig i Nordbanken. Det beror på helt andra ting. Jag tycker att staten skall vara mera aktiv i sina markeringar av att utlåningen skall ske till rimliga villkor och till sunda projekt. Konkurrensen inom den svenska banknäringen skall över huvud taget öka. Jag kommer då in på den sista punkten. Den berörs bara i förbigående i redogörelsen. Det gäller försäljningen av Gota Bank. Det finns ett antal alternativ. Jag vet att anbudstiden har gått ut, och nu är det dags att granska de anbud som finns. Jag vill uttrycka en viljeyttring här. Jag tror att det rimligaste och bästa sättet att öka konkurrensen och därmed tjäna det svenska banksystemet är att Gota Bank får en utländsk ägare som vill engagera sig långsiktigt. Denna ägare skall inte vara involverad i de traditioner och de nätverk som redan finns i Sverige utan på allvar driva en konkurrenslinje. Det skulle friska upp det svenska kreditväsendet. Ett annat och rimligt alternativ är att lägga samman de två statliga bankerna Nordbanken och Gota Bank. Det skall vara på villkor som är bra för de anställda och som bygger på de principer som lanserades efter den stora champagne och kreditfesten i slutet av 80-talet, nämligen att Nordbanken skall verka som ett slags folkbank. Vem som skall äga Nordbanken och Gota Bank i slutändan tycker jag kan bli en senare fråga. Det är ingen brådska för staten att sälja ut Nordbanken eller att göra sig av med Gota Bank. Det viktiga är att få ett sunt och fungerande kreditsystem. Staten kan ligga kvar som ägare till Nordbanken ganska länge. Uppkommer situationen att läget normaliseras tycker jag att man i lugn och ro kan diskutera vem som skall vara ägare i fortsättningen. En annan rimlig lösning är att göra Gota Bank till kärnan i ett system av regionala banker. Här finns möjligheten att undersöka om det finns intresse hos kommuner för att på ett eller annat sätt engagera sig i en sådan ny verksamhet. Det sämsta ur konkurrenssynpunkt vore om Gota Bank såldes till Handelsbanken eller S-E-Banken. Det skulle inte främja konkurrensen i Sverige. Lundgren. Varför denna passivitet när det gäller att använda Nordbanken för att få fart på utlåningen och krympa räntegapet?

Herr talman! Mycket av det som jag tog upp i mitt anförande har kommenterats i replikväxlingen mellan Bo Lundgren och Hans Gustafsson, men jag skall ändå göra ett par kommentarer. Bo Lundgren säger att förändringar i lånepolicy och räntesättning inte kan kommenderas fram. Det är helt riktigt -- jag tror inte heller att någon kräver det. Ett problem som har uppmärksammats, åtminstone i mina hemtrakter, är tecken på samordning av räntor och avgifter mellan olika banker och mellan olika bankkontor. Det som krävs där är i så fall en effektiv konkurrensövervakning, i väntan på att konkurrensen inom branschen fungerar tillfredsställande av sig själv. Bo Lundgren förde också ett förnuftigt resonemang om det affärsmässiga i att låna ut pengar på rimliga villkor till sunda projekt. Jag skulle vilja lägga till att det över huvud taget gäller att vårda sina kunder långsiktigt. Att ha små marginaler mellan utlånings och inlåningsräntor är ett sätt att ta hand om kostnaderna. Man bör inte pressa kunderna för hårt när det gäller de lån som de har kvar, och man bör ge dem ökade möjligheter att klara av t.ex. sitt boende under den värsta lågkonjunkturen. Bo Lundgren kan utan att försöka kommendera göra bättre insatser än vad han har gjort hittills för att föra fram ett sådant budskap. Det var väl inte Bo Lundgrens mening att säga att det finns en motsättning mellan väl fungerande banker och den ökade försörjning med eget kapital som han försöker få fram genom ändrade beskattningsregler. Jag vill inte kommentera det mer. Det lär jag återkomma till i debatter längre fram. Till sist vill jag säga att jag respekterar att det inte går att ingående kommentera försäljningen av Gota i den fas som den befinner sig i nu. Jag tog fasta på Bo Lundgrens uppmaning att vi skulle debattera och tyckte därför att man kunde tänka högt.

Herr talman! Vi talar om Sveriges finansiella system. Frågans vidd kan endast överträffas av lokalens ödslighet. Jag har skrivit ner några frågor på ett papper som jag tänker överlämna till statsrådet, detta för att inte belasta hans intellekt alltför mycket medan han lyssnar. Frågorna är mycket raka. Därför kan också svaren bli det. 1.Det har sagts att man vill åstadkomma ägarspridning inom banksystemet, dvs. att det när staten släpper sina engagemang kommer att bli en spridning av ägandet till medborgarna. Hur kommer det månntro att bli med den saken? Jag vet att statsrådet inte kan ge ett direkt svar. Men jag vill veta om inriktningen finns kvar och om han tror på den. 2.Kreditsystemet fungerar inte i dag. Vi måste ha ett system som fungerar. Det betyder att det skall vara ett system som innebär att man kan ge krediter till rimlig ränta. Det skall vara ett system som inte gör att företag försätts i konkurs, vilket de gör i dag. Bankaktierna går upp, men det motsvarar inte bankernas prestation. Vi har ett stort problem. Problemet kan bara lösas genom att det blir konkurrens i banksystemet. När tror statsrådet att det kan bli konkurrens, och kommer den konkurrensbilden att se tillfredsställande ut? Detta är, som andra talare har påpekat, oerhört viktigt. 3.Har det varit tillräckligt tuffa villkor för det stöd som har givits -- garantier och annat? Ni har nu själva sett vilka ni har haft att göra med -- sådant är svårt att veta i förväg. Det är ganska sluga personer, åtminstone försöker de att vara det. Vi som, precis som statsrådet, bevakar skattebetalarnas intressen måste veta om det var tillräckligt tuffa villkor. 4.Vad är regeringens inställning till utländska ägare? Jag vill ha ett rakt svar. Jag förstår att man kan säga att det blir den som bjuder högst osv. Men är det troligt att det i slutändan blir utländska ägare? Är det inte troligare att det blir en svensk lösning? 5.Vad blir slutnotan för bankkrisen, räknat i miljarder? Jag menar inte hur det ser ut i dag utan hur det kommer att se ut när statsrådet Lundgren tror att det här är över -- kanske 1995. Vad får det svenska folket till sist betala? Kan vi då få se en effektiv kreditmarknad med idel banker som inte ens delvis ägs av staten, dvs. ett fritt fungerande, fullt konkurrensutsatt kreditsystem? Min sista fråga är kanske litet mer pittoresk, men icke desto mindre intressant: Hur många miljarder försökte S-E-Banken komma över i början av förhandlingarna innan man där förstod att staten inte var alla goda gåvors givare, som man hade räknat med? Tack så mycket!

Herr talman! Jag menar att kreditsystemet faktiskt fungerar dåligt i dag. Därmed inte sagt att det inte finns eller inte alls fungerar i och för sig. Det är bara det att det fungerar dåligt så till vida att resultatet blir dåligt. Man har nämligen fortfarande alldeles för höga räntemarginaler, vilket har påpekats här tidigare av bl.a. Hans Gustafsson. Sedan handlar det också om att krediterna skall gå till rätt ändamål. Det är t.ex. små företag som skall ha dem. Det är svårt att få fart på den biten innan man har ett tufft, fungerande kreditsystem där det gäller att slåss om att få kunderna. Man skall inte bara dela ut krediter till dem man tycker ser trevliga ut. Bo Lundgren kanske inte kan säga så mycket när det gäller utlandet. Jag kan inte heller säga något. Men det är utomordentligt troligt att det inte finns några utländska banker eller intressen som är lika roade av den här bilden som de svenska intressena. Därmed kommer vi mycket lätt att hamna i en svensk special och favoritsituation, nämligen oligopolet. Vi kommer med andra ord att få lika många banker som vi har i dag minus en eller två. Då är frågan om konkurrensbilden och det fungerande kreditsystemet verkligen kommer att bli tillfredsställande.

Herr talman! Tyvärr måste vi alla konstatera att Sverige har en helt makalös räntemarginal mellan in och utlåningsräntor. Detta är ett mycket stort problem. Jag önskar precis som statsrådet Lundgren att det skulle vara någon utanför denna ödsliga lokal som hörde vad vi sade och började göra någonting åt det. Jag är rädd för att vi kommer att hamna i en oligopolsituation så småningom som är ännu värre än den vi har haft. Då kommer man inte att känna trycket på att få ned marginalerna.

Herr talman! Det mesta är väl sagt i den här frågan beträffande skrivelsen i stort, som vi i dag fick ta del av. Jag skulle vilja ta upp en principell intressant frågeställning. Vid behandlingen av och beslutet om etableringen av Bankstödsnämnden uppdrog riksdagen, på förslag och hemställan från näringsutskottet, till regeringen att tillsätta denna utredning om en allmänhetens bankombudsman. Detta skedde naturligtvis mot bakgrund av den svåra situation vi vanliga konsumenter och enskilda näringsidkare kanske hamnar i allt oftare. Vi känner väl till situationen. Det är viktigt att konsumenterna kan få kvalificerad hjälp med att få principellt viktiga klagomål gällande bankernas relationer prövade. Det finns något liknande som fungerar genom Finansinspektionen, men det är inte av den karaktär som det nu är fråga om. Nu, herr skatteminister, har det gått ett år utan någon form av avrapportering. Ännu mindre har någon presenterat något förslag från regeringen med anledning av det uppdrag som riksdagen fattade beslut om för ett år sedan. Jag finner det i högsta grad anmärkningsvärt att regeringen så till den grad negligerar det riksdagsbeslut som det är fråga om. Så får det väl ändå inte gå till?

Herr talman! Jag uppskattar naturligtvis de allmänna synpunkter som skatteministern har framfört här. Men principiellt sett räcker det inte med de synpunkterna. Riksdagen har genom sitt beslut mer eller mindre beordrat en utredning med förslag om detta. Det kan man väl inte ta upp i allmänna termer och bara säga att det kommer att lösa sig. Det var ett år sedan man tog upp den här frågan. Så komplicerat får det väl ändå inte vara?

Fru talman! Christer Skoog har frågat mig om den svenska regeringen avser vidta liknande åtgärder som den danska, dvs. ge statligt stöd till sillfisket i Östersjön genom att sända sillprodukter som bistånd. Då det gäller statligt stöd till fiskerinäringen, är det egentligen jordbruksministern som skall svara på frågan. Men jag förmodar att Christer Skoogs fråga gäller om svenska biståndspengar kan tas i anspråk. Jag vill göra Christer Skoog uppmärksam på att svenska biståndsinsatser inte syftar till att lösa svenska inhemska problem, vilket ett sillstöd skulle innebära. Frågan om bistånd i form av fisk till de baltiska staterna och Ryssland har diskuterats i olika omgångar under de senaste två åren. Således har Sveriges Fiskares Riksförbund varit i kontakt med Utrikesdepartementet med förslag om att leverera fryst fisk som humanitär hjälp till Ryssland. Andra organisationer, som Svensk Exportfisk, har haft liknande förslag. Dessa förfrågningar ledde till att Utrikesdepartementet kontaktade de svenska beskickningarna i Moskva, S:t Petersburg, Tallinn, Riga och Vilnius som anmodades avge synpunkter på tanken att ta i anspråk katastrofmedel för att finansiera nämnda projekt. Av svaren från beskickningarna kunde utläsas att man i dessa länder visserligen stod beredda att ta emot fisk, men att man inte ville att sådana leveranser skulle ske på bekostnad av mer prioriterade livsmedel. Vissa typer av stöd kan även underminera mottagarländernas egen produktion; om vi gratis skeppar i väg stora mängder sill kan ju detta försämra villkoren för ryska och baltiska yrkesfiskare, vilket självklart är negativt i ett långsiktigt försörjningsperspektiv. Utifrån dessa svar såg vi ingen möjlighet att med knappa katastrofmedel prioritera leverans av fisk till de baltiska staterna och Ryssland. Livsmedelsbistånd syftar i första hand till att lösa akuta försörjningsproblem. Men jag vill inte utesluta att det i ett mer långsiktigt perspektiv kan finnas möjlighet att etablera samarbete med nämnda länder. Finansieringen bör emellertid i sådana fall ske på annat sätt än genom att medel för humanitärt bistånd tas i anspråk. Jag vill här nämna att SWEDECORP, Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd, har som uppdrag att främja och medverka i utvecklingen av näringslivet i Centraloch Östeuropa.
Fru talman! Först vill jag rikta ett tack till statsrådet Alf Svensson för svaret på min fråga. Frågan om svensk sill som bistånd till Baltikum och länderna på andra sidan Östersjön har ju varit föremål för behandling i riksdagen tidigare. Som statsrådet Svensson säger har den också varit föremål för diskussion mellan Sveriges Fiskares Riksförbund och regeringskansliet. I det här sammanhanget bör det dock framhållas, oavsett vad våra utsända på den andra sidan Östersjön säger, att det är ett gammalt känt faktum att sill är en maträtt och en produkt som man är van att äta där. Den skulle säkert fylla sitt ändamål. Det har också gjorts försök på frivillig väg genom att fiskare, i det här fallet från västkusten, har varit och levererat frusen sill i S:t Petersburgsområdet. Enligt de vittnesbörd som jag har hört stod människor och tog emot detta med uppsträckta händer, var glada och applåderade. Det är egentligen synd att Sverige inte skall kunna fortsätta med detta. Mitt syfte med frågan är givetvis dubbelt i den meningen att det är sant att människor behöver mat på andra sidan Östersjön samtidigt som vi behöver lösa ett inhemskt problem för sillfiskarna i framför allt Östersjön. Det är inte dumt om man kan lösa två problem samtidigt. Jag vill fråga Alf Svensson vad som egentligen skall hända på andra sidan Östersjön för att regeringen skall börja ta initiativ och ompröva sitt ställningstagande i den här viktiga frågan.
Fru talman! Jag kan hålla med om allt det som är sagt här. Det är också väl bekant för oss att fiskare från västkusten tog det här initiativet. De visade för övrigt ett videoband som klart dokumenterade att folk tog emot dessa sillprodukter. Men i den vevan, när detta var riktigt aktuellt, hade jag besök av premiärministern från Lettland som undrade om inte vi i Sverige kunde köpa livsmedel från Lettland och transportera dem vidare till uländerna, eftersom de hade alldeles för mycket livsmedel i Lettland och ville byta bort dem. Det är inte detsamma som, och det vill jag gärna understryka, att det inte finns grupper i de här länderna som har det svårt. Pensionärerna har usel pension, och det finns andra grupper också. Men på något sätt måste man försöka lösa detta nationellt. Det kan inte vara riktigt rimligt att vi kommer med livsmedelsbistånd när de själva har livsmedel -- låt vara att livsmedlen inte kan nå alla som borde nås av dem på grund av de höga kostnaderna.
Fru talman! Det faktum att man har livsmedel i vissa delar utesluter, som Alf Svensson själv påpekar, inte att man i vissa delar nu kan stärka tillgången. Kan det vara så, Alf Svensson, att den danska regeringens initiativ att anslå 50 miljoner speciellt riktade till Bornholmsfiskarna har gjort att marknaden är mättad och att Sverige kommer på efterkälken? Om det är fallet är jag ledsen, och om det inte är fallet hoppas jag fortfarande att vi skall kunna ta efter. Det kan väl inte vara fel, Alf Svensson, att det som är en god sak, dvs. att vi ser till att människor får mat, också gynnar den inhemska industrin, i det här fallet fisket?
Fru talman! Jag håller med om att det inte är fel att, för att använda det gamla klassiska uttrycket, slå två flugor i en smäll. Det tycker jag är klokt. I Danmark har man, precis som Christer Skoog säger, nyligen avsatt 50 miljoner kronor för att motverka nedgången i fiskeindustrin på Bornholm. Det är alltså egentligen ett industristöd man gör om till en biståndsinsats. Då måste det naturligtvis påpekas att dessa 50 miljoner tas från något annat biståndsprojekt. Vi måste försöka hålla på principen -- och det tror jag vi är överens om -- att biståndspengar ändå inte primärt skall gå till att lösa inhemska industribekymmer, utan de skall primärt vara riktade mot biståndsinsatser där de behövs. Om den egna industrin sedan sekundärt hjälps av detta är det förstås utomordentligt tacknämligt och positivt.
Fru talman! Nej, Alf Svensson, inte heller jag anser att syftet med insatserna i första hand skall vara att hjälpa den svenska industrin, utan syftet skall givetvis i första hand vara att hjälpa de människor som så väl behöver den här hjälpen. Låt oss ändå vara överens om att det inte behöver vara fel att, precis som Alf Svensson säger, slå två flugor i en smäll. Att den danska regeringens insatser riktade sig till Bornholm är inte utan orsak, utan det är fråga om det vatten där också de blekingska och skånska fiskarna bedriver sitt sillfiske och där en svår situation väntar framemot nyår.
Fru talman! Låt mig avslutningsvis säga att jag engagerar mig väldigt starkt i denna fråga. Jag hade nämligen hoppats att det skulle gå att ordna. Jag tyckte det var rim och reson i att vi, när livsmedelssituationen nu var den som jag fick vittnesmål om att den var, skulle kunna föra över de mycket hälsosamma livsmedel som vi här talar om. Men vi stötte alltså på patrull. Mottagarregimerna ansåg inte att detta var vad man egentligen prioriterade, och dessutom fick vi veta att det fanns tillräckligt med livsmedel. Detta innebär emellertid inte att vi måste sätta punkt för de här tankarna för all framtid. Låt oss hålla dem vid liv!
Fru talman! Jag tackar för det. Silltillgången i Östersjön är ju ganska omfattande, enligt alla forskare och biologer. Men den största delen av den sill som fiskas går till fiskmjöl, och det vore mycket trevligare -- jag vet att Alf Svensson delar min uppfattning på den punkten -- om sillen kunde användas som livsmedel åt både svenskar och de människor som bor på andra sidan Östersjön.

Fru talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att stödja de personer och organisationer som arbetar för demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter i Indonesien. Jag vill först säga att, som Ingbritt Irhammar redan väl vet, regeringen inom ramen för utvecklingssamarbetet med alla länder fäster stor vikt vid insatser ägnade att främja mänskliga rättigheter. Markant ökade anslag för ändamålet har också beviljats under de senaste åren, varvid särskild hänsyn har tagits till insatser i Asien och Mellersta Östern. Till dessa två regioner fördubblades också anslaget budgetåret 1992/93 i förhållande till föregående budgetår. Utvecklingssamarbete kan, om det bedrivs på rätt sätt, fungera som forum för dialog. En dialog är nödvändig, inte minst vad gäller att främja mänskliga rättigheter och demokrati. Våra möjligheter att påverka samarbetslandets inställning i dessa frågor får inte underskattas, även om det totala biståndet är begränsat, som det ju är i Indonesiens fall. För förra budgetåret avsåg ca 3 miljoner kronor, eller knappt hälften av biståndet till Indonesien, just det bistånd för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter som föranlett Ingbritt Irhammars fråga. Indonesiskt deltagande i BITS internationella kurser samt i mindre utsträckning humanitära insatser via enskilda organisationer svarade för den andra hälften av biståndet. De insatser som Sverige gör i Indonesien genom enskilda organisationer vill jag se om en inledning till en fördjupad, men också breddad, dialog. I konsekvens hämred kan jag tänka mig att insatser också görs inom andra områden som direkt eller indirekt relaterar till mänskliga rättigheter och demokrati, t.ex. insatser på miljöområdet. Beträffande stöd till mänskliga rättigheter och demokratisträvanden ligger det i sakens natur att det är viktigt att särskilt noga överväga både typ av insatser och mottagare av biståndet. I det aktuella fallet kan jag med tillfredsställelse konstatera att samarbetet från svensk sida effektivt bedrivs genom Svenska Advokatsamfundet. Jag skulle gärna se ytterligare insatser under förutsättning att vi kan finna former för detta som är lämpliga.
Fru talman! Först vill jag tacka för svaret. Jag ställde den här frågan ganska nyss hemkommen från en studieresa i Indonesien och Östtimor, där jag bl.a. studerade situationen vad gäller mänskliga rättigheter och demokratiutveckling. Jag ställde frågan också som ett stöd till de personer och organisationer som jobbar under oerhört svåra förhållanden för att värna mänskliga rättigheter och demokratiutveckling i Indonesien men också i Östra Timor. De har en fruktansvärt svår situation, eftersom de hela tiden arbetar under hot om att arresteras eller mista sina arbeten. Jag vill i det sammanhanget betona att det visserligen har skett vissa smärre förbättringar i Indonesien, men dessa är oerhört små. I Indonesien är det i Östra Timor i Irian Jaya som situationen är som allra värst. För övrigt är situationen oacceptabel. Det sker godtyckliga arresteringar, och det sker försvinnanden. Personer arresteras och fängslas på endast politiska grunder, och man torterar och misshandlar fångar. Yttrandeoch tryckfrihet saknas, även om journalister har fått ett litet utökat utrymme för att yttra sig. Rättssäkerheten är undermålig, och dödsstraffet finns kvar. Situationen är alltså helt oacceptabel. Som Alf Svensson sade i svaret ges medel till organisationer, bl.a. Legal Aid Institute. Kan regeringen tänka sig att utöka denna hjälp sedan denna organisation har förvägrats bistånd från Holland? Det finns också en organisation som heter Institute for the Defence of Human Rights, som leds av Haji Princen. Det är bl.a. han som har hjälpt de studenter som sökt asyl på svenska ambassaden. En direkt fråga är alltså: Är regeringen beredd att utöka biståndet till dessa och andra organisationer?
Fru talman! Jag vill först mer generellt säga att bekymmer med mänskliga fri och rättigheter finns på väldigt många håll i världen, också i Asien. Ingbritt Irhammar och jag skulle kunna ta upp det ena landet efter det andra och komma fram till att mycket övrigt är att önska. Jag tror därför att det är angeläget att vi också, i varje fall i någon ringa mån, ser efter om det finns en positiv utvecklingstrend. I regeringen anser vi att vi har kunnat notera en positiv utveckling, både ekonomiskt och socialt, i Indonesien. Också när det gäller Östra Timor menar vi att man kan märka ett större intresse för en förhandlingslösning. Vi skall heller inte bortse från att Indonesien spelar och kommer att spela en betydelsefull roll för en fortsatt politisk och ekonomisk stabilitet i Asien. Det finns alltså mycket övrigt att önska, men det finns ändå små stjärnor i natten som lyser, och jag tycker inte att vi skall glömma bort dem när vi talar om Indonesien. Beträffande den konkreta frågan vill jag gärna ha sagt att vi, som jag sade i mitt svar, om vi hittar de lämpliga kanalerna -- jag kan emellertid inte stå här i pulpeten och tala om exakt vilka som är de lämpliga kanalerna -- inte har något emot att ge större stöd åt demokratisering och respekt för mänskliga fri och rättigheter.
Fru talman! Jag har förståelse för att Alf Svensson inte här kan nämna exakt vilka organisationer som skulle kunna få hjälp i framtiden och vilken typ av hjälp de skulle kunna få. Jag har nämnt ett par organisationer för att jag vill att de skall vara nämnda här och så att man kan arbeta vidare med förslagen. Själv skulle jag alltså vilja rekommendera dem. Visst finns det bekymmer på mänskliga rättighetsområdet i ett flertal länder. Det svåra med Indonesien och Östra Timor är att det har varit svårt att få information om läget, eftersom Indonesien inte är ett öppet land. Det är långt ifrån demokratiskt. Man kan bara tänka på att det inte är tillåtet att bilda nya politiska partier. Av alla parlamentariker i parlamentet, 500 stycken, är hälften utsedda direkt av presidenten, och den andra hälften måste godkännas av presidenten. Det vore svårt att beskriva detta som demokrati. Jag håller med om att det har skett en ekonomisk och social utveckling som är viktig för folket. När det gäller Östra Timor är det också positivt om det kan bli en förhandlingslösning. Men det innebär inte att det finns något slags demokratiutveckling på Östra Timor. Jag vill ställa en sista fråga: Anser Alf Svensson verkligen att det nu sker en tillfredsställande utveckling av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i Indonesien?
Fru talman! Jag trodde att jag sade att det finns väldigt mycket övrigt att önska. Jag talar om små stjärnor i natten. Natten är alltså påfallande, men det finns små stjärnor. Man kan naturligtvis koncentrera sig på att tala om natten, men man kan också tala om att det finns små ljus. Det finns mycket övrigt att önska. Jag står icke här och påstår att det finns demokrati i Indonesien. Men när man talar om Östra Timor bör man också nämna att det finns det som talar för att Indonesien och Portugal kommer i dialog om Östra Timor och att FN:s generalsekreterare kommer att leda den dialogen. Det är väl något positivt? Såvitt vi vet sker också en nedtrappning av den militära närvaron på Östra Timor. Mycket övrigt finns att önska. Men vår möjlighet är att fortsätta den dialog som är igång och att stödja de krafter som arbetar åt rätt håll.
Fru talman! Jag ser också mycket positivt på de internationella förhandlingarna om Östra Timor. Men trots att Indonesien har lovat militärt tillbakadragande finns ändå många militära styrkor. Det rör sig tillsammans med polisstyrkor om 10 000 indonesier som finns där för att bevaka Folket lever alltså under totalt militärt förtryck, även om ett par bataljoner dras tillbaka. Jag tycker att Sverige måste agera för och kräva ett totalt militärt tillbakadragande från Östra Timor. Folket lever under förtryck, och människor är oerhört rädda enbart för att samtala med en främling. Men vi bör stödja dialogen. När det gäller biståndet vill jag också säga att jag rekommenderar bistånd via organisationer som är noga kontrollerade. Den information vi fick när vi var där var att det är en oerhörd korruption i landet. 30--40 % av den totala statsbudgeten försvinner genom korruption. Det är likadant med regeringsorgan. Om vi skall kanalisera bistånd via regeringsorgan måste det ske en total kontroll av detta.
Fru talman! Låt mig för klarhetens skull säga att när Ingbritt Irhammar talar om korruption i samband med bistånd gäller det inte det svenska biståndet.

Fru talman! Alf Wennerfors har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att koncentrera biståndet. Som Alf Wennerfors väl känner till har jag under min tid som biståndsminister arbetat för att få till stånd ett effektivare bistånd. Detta ledde i början till misstänksamhet i vissa kretsar som menade att man inte kunde ställa samma krav på bistånd som på annan statlig verksamhet och att det skulle vara oförenligt med våra värderingar om solidaritet med världens fattiga. I dag torde kravet på kostnadseffektivitet och resultat i biståndet vara allmänt accepterat och ses som en förutsättning för att biståndet skall kunna bidra till att bekämpa fattigdomen och till att få fart på den ekonomiska och sociala utvecklingen. Det är i sammanhang med effektivt bistånd som frågan om koncentration skall diskuteras. Jag håller således med Alf Wennerfors om att Sverige inte kan vara överallt även om behoven av bistånd finns och tränger på. Vi måste lära oss att prioritera bättre. Vi måste också förstå att utnyttja de svenska resurserna på ett sätt som i högre grad gynnar biståndet. Vi skall ta det svenska kunnandet i biståndets tjänst. Det är utifrån ett sådant synsätt som det svenska biståndet utformas. I detta ligger också kravet på ökad koncentration, vilket innebär att samarbetsländerna i framtiden kan bli färre till antalet, att vi arbetar i färre sektorer i samarbetsländerna och att vi arbetar med färre antal projekt inom sektorerna. Det kan också innebära att fler insatser fasas ut och avslutas och att färre nya insatser bereds. Grunden för att detta skall kunna ske är de strängare krav som i dag ställs på resultat i biståndet. I regeringens proposition 1991/92:100 tog jag också upp denna fråga, som följdes upp genom uppdrag till SIDA i regleringsbrev att arbeta mer aktivt med frågor om hur man avslutar insatser och verksamheter. Vidare kommer de årsredovisningar som biståndsmyndigheterna har att presentera varje höst i samband med sina anslagsframställningar att ge ytterligare möjlighet att granska vilka resultat som uppnåtts i biståndet. Det bästa sättet att slå vakt om biståndsviljan i Sverige är att visa att vi inte bara i ord utan också i handling ställer krav på effektivitet i biståndet. Det är med den insikten som vi arbetar vidare med dessa frågor.
Fru talman! Det ställs som bekant förskräckligt många frågor i riksdagen. De är olika viktiga. Detta tycker jag är en bra fråga. Det är en stor fråga, och det är en mycket viktig fråga. Vi får också förskräckligt många svar, som statsrådet känner till, och de är inte alltid lika bra. Men detta svar är alldeles utmärkt. Det är ett exempel på hur ett svar till en riksdagsman skall vara. Jag förutsätter nu att statsrådet utvecklar detta i budgetpropositionen i januari. Det som är särskilt bra i svaret är det som står på s. 2 : ''I detta ligger också kravet på ökad koncentration, vilket innebär att samarbetsländerna kan bli färre till antalet, att vi arbetar i färre sektorer i samarbetsländerna och att vi arbetar med färre antal projekt inom sektorerna.'' Jag tycker att det är mycket lovvärt att vi bedriver trafiksäkerhetsprojekt i Zambia. Men frågan är om vi skall göra det när 35 000 barn dör varje dag. Vi måste koncentrera oss. Det tror jag säkert att statsrådet håller med om. Jag vill ställa en fråga. Avser statsrådet att redan i januari komma med förslag till en minskning av antalet länder, sektorer och projekt?
Fru talman! Jag tackar för de vänliga orden från Alf Wennerfors. Jag vill bara understryka att ordet kan också står där på rad 4 i andra stycket på s. 2 i svaret, dvs. att samarbetsländerna i framtiden kan bli färre. Jag tror att Alf Wennerfors efter många år i riksdagen och som styrelseledamot i SIDA vet bättre än jag att önskemålet ständigt är att vi skall utöka och engagera oss på fler håll. Det är mycket centralt att vi ser till att vi inte plottrar bort oss i en massa små projekt. Jag vill gärna till Alf Wennerfors säga att jag tror att det finns en risk för att vi ser till dem som lider nöd och befinner sig i en katastrofsituation och satsar resurserna där i stället för att långsiktigt och förhoppningsvis metodiskt undanröja orsakssammanhangen till att sådana katastrofer nu och då uppstår. Låt mig i all hast också säga att jag kommer direkt från ett sammanträffande med UNDP:s nye ledare Gus Speth som besöker Sverige, som bekant. Han har just understrukit nödvändigheten av att ha bredare, mer långsiktiga och tunga projekt. Låt oss i varje fall försöka börja med detta, Alf Wennerfors. Jag tror att det rent utav är mer nödvändigt än att börja med att reducera antalet mottagarländer.
Fru talman! Jag vill avslutningsvis säga att jag förutsätter, även om det står kan, att det kommer förslag så snart som möjligt om antal länder och antal projekt. Om jag är nöjd med svaret är det ingenting mot vad alla biståndsarbetare är både här hemma vid Birger Jarlsgatan och runt om i världen. De kommer att hälsa detta med stor tillfredsställelse. Tack, herr statsrådet!

Fru talman! Maud Ekendahl har frågat mig vilka förändringar regeringen planerar för att underlätta polismyndighetens arbete vid utvisning. Inledningsvis vill jag framhålla att det är viktigt att lagakraftvunna av och utvisningsbeslut verkligen verkställs. I utlänningslagen finns bestämmelserna om hur verkställighet skall ske. Huvudregeln är att avvisade eller utvisade personer skall få tillfälle att frivilligt lämna Sverige inom viss tid. Vissa avlägsnandebeslut skall dock verkställas snarast möjligt. Detta gäller t.ex. Invandrarverkets beslut om avvisning med omedelbar verkställighet och domstols beslut om utvisning. I övriga fall får verkställighet ske först sedan ett beslut vunnit laga kraft. Vid avvisning skall utlänningen normalt lämna landet inom två veckor efter lagakraftvinnandet. Det finns dock möjlighet för den beslutsfattande myndigheten att besluta om kortare eller längre tidsfrist. Så kan göras om man t.ex. tror att personen i fråga inte kommer att lämna Sverige frivilligt. Den tidsfrist som utlänningslagen ger utlänningen har som huvudsyfte att bereda denne möjlighet att avsluta sin vistelse i Sverige, och att frivilligt lämna landet. Samtidigt kan konstateras att fristen ger utlänningen möjlighet att försvåra eller omöjliggöra verkställighet genom att hålla sig undan. Mot detta skall vägas en utlännings självklara rätt att på ett värdigt sätt få lämna landet och ges tillfälle att ta farväl av anhöriga och vänner. De nu nämnda reglerna i utlänningslagen ses för närvarande över av en särskild utredare. Enligt direktiven skall utredaren överväga om den nuvarande regleringen kan ersättas av en som bättre tillgodoser dels intresset av att lagakraftvunna avslagsbeslut verkställs, dels utlänningens rätt att lämna landet på ett värdigt sätt. Avslutningsvis vill jag nämna att regeringen i juni i år tilldelade polismyndigheterna 100 miljoner kronor för att verkställa lagakraftvunna avvisningsbeslut. Bakgrunden till detta är att antalet personer med lagakraftvunna avvisningsbeslut stadigt ökat. Detta beror på att Invandrarverket och Utlänningsnämnden fått mer resurser för att snabbare kunna avgöra asylärenden. Antalet verkställighetsärenden för polismyndigheterna har därmed också ökat. I första hand skall dessa medel användas till att anställa administrativ personal.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka kulturminister Birgit Friggebo för svaret på min fråga. Bakgrunden till att jag har ställt denna fråga är att jag under sommaren har arbetat som sjuksköterska på en flyktingförläggning i Klippan. Som en del i arbetet har jag besökt polisen för att informera mig om dess arbete vad gäller asylsökande som har fått utvisningsbeslut. Enligt de uppgifter jag har fått kommer utvisningsbeslutet samtidigt till den berörde som skall utvisas, till polismyndigheten, till den berördes advokat och till förläggningen. Det kan vara bra. Men eftersom passet skickas med särskild värdepost till polismyndigheten försenas den här hanteringen på polismyndigheten. Det är därför jag har ställt den här frågan. personer som uppehåller sig illegalt i Sverige. De har avvikit från förläggningar efter det att de har fått det här beskedet. De här personerna hinner alltså före. Jag tycker att det är helt oacceptabelt gentemot polisen som skall utföra en arbetsuppgift som inte kan fullföljas till följd av dessa beslut.
Fru talman! Polisen har naturligtvis möjlighet att själv bestämma över sina interna handläggningsrutiner. Jag vet t.ex. att den interna postgången inom polisen ibland medför att polisen får beskedet flera dagar senare än ombudet och senare än den berörde blir delgiven av Invandrarverkets personal. På vissa håll delger polisen och Invandrarverkets personal den berörda personen tillsammans, för att man skall kunna komma överens om vid vilken tidpunkt den berörde skall åka hem. Då kan man naturligtvis också göra en prognos över den berördes vilja att åka tillbaka frivilligt. Maud Ekendahl nämnde en siffra över hur många personer som befinner sig i landet illegalt. Det är riktigt att det är det antalet och kanske t.o.m. några fler som är efterlysta, dvs. man vet inte riktigt var de är. Samtidigt vet man att en del av dessa personer har åkt till andra länder. Den totala siffran över de som gömmer sig är förmodligen något lägre än 5 000, som Maud Ekendahl nämnde. Det största problemet vi ser just nu är att ganska många människor sitter på förläggningar och väntar på att få åka hem. På grund av att polisens resurser inte har hängt med Invandrarverkets och Utlänningsnämndens beslutsfattande har man inte hunnit med att hjälpa de som faktiskt sitter och vänter. Det har skett en resursförstärkning. Det kan också på sikt påverka de personer som gömmer sig.

Jag skall villigt erkänna att jag inte känner till exakt hur postgången går mellan Om det här är ett bekymmer för polisen tror jag säkert att polisen skulle kunna lösa det tillsammans med Invandrarverket och Utlänningsnämnden, utan att det skall behöva bli föremål för regeringens eller riksdagens ställningstagande.
Fru talman! Man säger på den polismyndighet som jag har besökt att man påtalat det här gång på gång för Invandrarverket, men det är tyvärr ingen som har lyssnat. De jobbar dagligen med detta. Jag undrar om kulturminister Birgit Friggebo skulle ha vänligheten att hjälpa till med den här saken om det är ett så stort problem att det blir förseningar så att polisen får beskedet ''i efterhand''. Det viktiga är att polisen som skall fullfölja och verkställa ett uppdrag skall ha rimliga möjligheter att göra det. Det kan inte kännas så roligt för polisen att åka ut och finna att den berörde har försvunnit och efterlämnat en tom lägenhet eller ett tomt rum på förläggningen.
Fru talman! Jag vill börja med att något kommentera de påståenden som föregår Berith Erikssons fråga. Svenska myndigheter, närmast Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden, bedriver inte någon politik med ''massavvisningar''. Varje asylärende prövas individuellt, något som gäller såväl kosovoalbaner som alla andra som söker asyl i Sverige. De kosovoalbaner som av svenska myndigheter bedöms vara i behov av skydd här ges en fristad i Sverige. Om svenska myndigheter avslår en asylansökan beslutar myndigheten att sökanden skall avvisas, något som gäller såväl kosovoalbaner som alla andra asylsökande. Avvisningarna verkställs i enlighet med bestämmelserna i Invandrarverkets eller Berith Eriksson säger att majoriteten av de asylsökande kosovoalbanerna är unga män som flytt på grund av rädsla att kallas in i den serbiska armén. Att undanhålla sig värnplikt utgör inte asylgrund enligt utlänningslagen. Den serbiska armén deltar för närvarande inte i direkta strider. De kosovoalbaner som kallats in riskerar alltså inte att sändas till krigsskådeplats. Berith Eriksson frågar vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att Sveriges nuvarande asylpolitik inte skall öka spänningarna i Kosovo och därmed bidra till etnisk rensning. Något sådant orsakssamband mellan den spända situationen i Kosovo och svensk asylpolitik och de faktiska avvisningar som blir följden av denna politik föreligger knappast. Den serbiska repressionen i Kosovo blir alltså varken större eller mindre om Sverige upphör att avvisa de albaner svenska myndigheter inte bedömer vara i behov av skydd så länge avvisningarna sker i nuvarande takt. Det finns i dagsläget inget som pekar på att verkställighet av svenska myndigheters avvisningsbeslut skulle bidra till det skärpta läget i Kosovo. Regeringen är medveten om den serbiska repressionen mot albaner i Kosovo, men som jag tidigare sagt så prövas asylärendena individuellt och de som bedöms vara i behov av skydd bereds sådant här. Regeringen och berörda myndigheter följer naturligtvis utvecklingen noga i det f.d. Jugoslavien. Sverige har förstärkt ambassadens i Belgrad bevakning. Vidare har flera svenska delegationer under senaste tiden besökt Kosovo. FN:s flyktingkommissarie, UNHCR, är representerad i Kosovo, och Sverige har kontinuerlig kontakt med denna representation. Sverige ser som en huvuduppgift som ordförande i ESK att se till att ESK-missionerna tillåts komma tillbaka. Det finns i dagsläget inget som tyder på att de albaner som avvisats skulle behandlas sämre av myndigheterna i Kosovo än andra albaner därför att de sökt asyl i Sverige.
Fru talman! Jag ber att få tacka kulturministern för svaret. Jag vill först kommentera ordet massavvisningar. I det här sammanhanget står det för den massiva verkställigheten när det gäller människor som har fått avslag på sina asylansökningar. Sedan vill jag säga att jag tycker att svaret är litet nattståndet, mot bakgrund av vad vi har hört i dag på radion. Vi fick höra Amnestys rapport. Det är inte bara ESK som är utslängt utan även Amnesty. Vi fick också höra ett reportage direkt från Kosova. I våras besökte jag och några andra från mitt parti Makedonien, därför att vi inte kunde komma in i Kosova. Där träffade vi representanter för det förbjudna parlamentet, för politiska partier, för mänskliga rättighetsorganisationen i Kosova, för andra politiska organisationer, för biståndsorganisationer osv. Vi har också sänt vår reserapport till Birgit Friggebo. Att Sverige skulle sända tillbaka asylsökande från Kosova stod klart redan i våras. Chefen för UNHCR:s kontor i Skopje undrade om Sverige verkligen hade övervägt risken med att sända tillbaka 40 000 kosovoalbaner och om Sverige hade funderat över hur det ytterligare skulle kunna destabilisera situationen. I dag har vi fått Amnestys rapport. Vi har fått en rapport om att serberna nu säger att Kosova skall delas i två delar och att albanerna skall fördrivas från den ena halvan. Man förbereder alltså en stor folkomflyttning, milt uttryckt. Detta kommer naturligtvis att leda till att människor flyr över gränserna till sina grannländer. Jag vill fråga kulturministern om hon är villig att stoppa avvisningarna till Kosova till dess att läget klarnar.
Fru talman! Jag har också hört att Amnesty inte längre tillåts att besöka Kosovo. Rent allmänt är det ett labilt tillstånd i Kosovo. Det gör att vi dag från dag följer läget. Det är också viktigt att vi lyssnar på de personer och delegationer som har varit där nere. De svenska myndigheterna har varit där. De har träffat politiker och andra albanska organisationer inne i Kosovo. ESK-trojkan var också på plats i månadsskiftet september/oktober, detta trots att man formellt inte har tillstånd att skicka ESK-missioner. Just att vi dag från dag följer vad som händer där nere är väldigt viktigt. Vi har naturligtvis också diskuterat frågan om vad det kan bli för effekt av avvisningarna från Sverige. Vi har fått signaler där nerifrån om att vi bör se till att det inte blir för många personer i taget. I dag avvisas ungefär 300 personer i veckan. Vi har inte fått några indikationer eller rapporter om att det påverkar situationen i Kosovo eller att de personer som avvisas behandlas sämre. Berith Eriksson frågar om vi är beredda att stoppa avvisningarna i avvaktan på att det blir en säkrare situation. Regeringen har ju aldrig bedömt den här frågan. Det är myndigheterna som gör det. Sanningen är den att vi faktiskt har haft en sådan här situation tidigare. I början när kosovoalbanerna var här var det osäkert om huruvida de skulle få hårda straff för desertering osv. Det ledde till att man inte fattade några beslut. När situationen klarnade började beslutsfattandet.
Fru talman! Jag får rapporter veckovis ifrån mänskliga rättighetsorganisationen där nere. Det räcker inte att använda ordet labilt när man talar om vad som händer nu. Det är ju stora militära styrkor som går in i byarna. De ger en tidsfrist innan byn skall vara tömd. De som nu fängslas är personer som på ett eller annat sätt har varit aktiva vid tidigare uppror och protester i Kosova. Det är personer som serberna uppfattar är i stånd att ena och organisera ett uppror när tömningen av byarna skall sätta i gång. Redan i april befarade medvetna representanter för olika politiska partier och parlamentets representanter att serberna just skulle använda strategin att först dela landet och sedan fördriva människorna från den ena halvan. Många av dem som nu avvisas har just haft de flyktingskälen, men det har Invandraverket inte tagit någon hänsyn till.
Fru talman! I mitt svar talade jag om det skärpta läget i Kosovo. Vi har också fått indikationer om att det kan vara fråga om ett skärpt läge och en ökad repression från serberna inne i Kosovo. Vi följer inte bara detta veckovis utan faktiskt dagligen. Berith Eriksson säger att de aktiva ägnas mer uppmärksamhet från serbernas sida. Det finns ju kosovoalbaner i Sverige som har fått uppehållstillstånd på grund av de facto-skäl, dvs. de har varit politiskt aktiva och kan därför riskera att bli en särskilt utsatt grupp nere i Kosovo. Dessa kosovoalbaner får skydd här i Sverige, och de får stanna. Jag vill inte påstå att de är särskilt många, men detta visar ändå att det sker en individuell prövning av skyddsbehovet för dem som har sökt asyl här i Sverige.
Fru talman! Repressionen ökar ständigt. Den har inte stått still eller gått tillbaka. Den har just nu nått en förfärande nivå. Det sker massarresteringar, och man förbereder en större åtgärd. Jag vill fråga Birgit Friggebo om hon anser att den svenska regeringen är den som kan göra den bästa bedömningen.

Jag upprepar min fråga: Kan Birgit Friggebo tänka sig att överväga att stoppa avvisningarna tills vi får klarhet i det som händer just nu?
Fru talman! Det är våra svenska myndigheter, Invandrarverket och Utlänningsnämnden, som gör de här bedömningarna. Det är också dessa myndigheter som med olika delegationer åker ned för att på plats se hur situationen är. Att ett sådant ärende skulle komma upp på regeringens bord, det kan först bli aktuellt om Invandrarverket eller Utlänningsnämnden själva beslutar att överlämna det till regeringen. Men så har inte skett. Berith Eriksson frågar om den svenska regeringen ensam kan bedöma situationen där nere. Regeringen gör naturligtvis en sammanvägning av de olika rapporter som kommer från UNHCR representationer i Pristina, från besök hos LDK, från ESK-trojkan som alldeles nyligen har varit där och från vår egen ambassad i Belgrad som har besökt Kosovo flera gånger. Det är en total sammanvägning av de informationer och rekommendationer som exempelvis lämnats av UNHCR i Genève, nämligen att man i nuvarande läge inte kan motsätta sig att personer avvisas till Kosovo. Vi i Sverige är inte heller ensamma om att göra denna bedömning. I exempelvis Norge, där det också finns ett antal asylsökande från Kosovo, gör man samma bedömning som de svenska myndigheterna gör.
Fru talman! Eftersom regeringen har dagliga kontakter måste det ju gå att få information om vad som händer i Kosovo just nu. Birgit Friggebo bör utifrån den informationen kunna ta vissa kontakter när det gäller nuläget. Men att döma av det svar som Birgit Friggebo gav, tyder det inte på att någon ny information tagits in, eftersom svaret är ungefär det som jag fick i våras.

Fru talman! Annika Åhnberg har frågat miljöministern om regeringen avser att underteckna Europarådets konvention om skadeståndsansvar för miljöfarlig verksamhet samt föreslå riksdagen att ratificera konventionen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Som Annika Åhnberg påpekat öppnades konventionen för undertecknande i juni i år. Enligt stadgad praxis undertecknar Sverige inte en internationell konvention innan det står klart att Sverige kommer att ratificera den. Efter att miljöskadekonventionen översatts till svenska har den sänts på remiss till ett antal myndigheter och organisationer. Remissen avser särskilt frågan om Sverige bör tillträda konventionen och, i så fall om Sverige bör utnyttja någon av reservationsmöjligheterna i konventionen. Remisstiden går ut i mitten av januari nästa år. Frågan om Sverige bör tillträda konventionen kommer alltså inte att vara mogen för beslut förrän tidigast i början av nästa år.
Fru talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Svaret var dock inte särskilt innehållsrikt. När konventionen öppnades för undertecknande kunde åtta länder underteckna den, men Sverige var inte ett av dessa länder. Det är beklagligt med regeringens passivitet i den här frågan. Arbetet med att skärpa skadeståndsansvaret för den som orsakar miljöskador på grund av miljöfarlig verksamhet har pågått i många år. Det är då märkligt att Sverige, som gärna framhålls i exempelvis förhandlingarna med EG som ett mycket miljömedvetet och ambitiöst land, har varit på passivt i den här frågan. 1986 förorenades floden Rhen på grund av ett utsläpp från företaget Sandoz. Det är möjligt att det aldrig hade hänt om Schweiz hade varit medlem i EG, eftersom man i EG långt dessförinnan hade antagit regler som skärpte säkerhetskraven. Men de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av det här utsläppet gjorde att man insåg att det inte var tillräckligt med skärpta säkerhetsregler utan att ett tydligt skadeståndsansvar också måste tillkomma för de producenter som bedriver miljöfarlig verksamhet, som ger upphov till sådana här oerhörda skador. Arbetet inom EG har sedan dess pågått. EG kommissionen har även varit aktiv inom Europarådet. Man har presenterat ett förslag och sagt att EFTA-länderna är välkomna att tala om vad de tycker om det här förslaget för EG:s egen del, före oktober 1993. Såvitt jag vet har Sverige inte bemödat sig om att lämna några synpunkter på hur skadeståndsansvaret skall utvecklas. Det är beklagligt. Inte heller har regeringen, som ju talar mycket om producentansvar och kretslopp i sina egna förslag till riksdagen, tagit upp det här problemet. Det kunde ha gjorts långt tidigare, så att man hade varit beredd att underteckna den här konventionen vid öppnandet.
Fru talman! Regeringen har anklagats för passivitet därför att vi i regeringen inte har undertecknat konventionen. Jag hänför mig dock till det svar som jag nyss givit, nämligen att vi har en stadgad praxis att inte underteckna konventioner innan vi har bestämt oss för att ratificera dem. Visserligen var det åtta länder som undertecknade konventionen, men ännu har inget land ratificerat konventionen. Så snart som remissbehandlingen är avslutad kommer vi naturligtvis att ta ställning till detta.